Herr talman! Jag vill i all korthet deklarera min anslutning till utskottets skrivning i denna fråga. Man kan väl inte rikta någon amärkning mot den saklighet med vilken arbetet i våra utskott sker. De föredragningar som där äger rum är föredömliga, tycker jag, med min erfarenhet av arbetet, låt vara att den är kort. Detsamma gäller om det sätt på vilket expertisen där har agerat. Det är ju saken som är det viktiga i utskottets arbete. Jag tror inte det är mycket att vinna på offentliga utskottsförhör. Med all respekt för riksdagsledamöter kan man nog befara ett ovidkommande agerande inför allmänheten vid sådana tillfällen. Det bleve väl en kammardebatt i miniatyr — och sådana är bevisligen inte alltid uppbyggliga! Det är säkert inte mycket att vinna på de förslag som här förts fram motionsvägen.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
Herr talman! Herr Hamrin i Jönköping var mycket irriterad över att jag kritiserade konstitutionsutskottets behandling av detta ärende och det ärende vi behandlade tidigare. Han sade att det inte finns någon praxis som säger att utskottet ingående skall behandla hugskottsliknande förslag, varifrån dessa än kommer. Jag konstaterar då att det ärende vi behandlade tidigare — och som herr Hamrin alltså klassificerar som hugskottsliknande — i alla fall har behandlats mycket högaktningsfullt av den tidigare författningsutredningen. Även utskottet skriver att detta är en fråga som med säkerhet kommer att tagas upp. Jag finner sålunda att herr Hamrins argumentering minst sagt är ologisk. Men sedan hälsar jag med tillfredsställelse att herr Hamrin i sakfrågan gjorde den deklaration han ändå gjorde från denna talarstol. Jag önskar bara att något därav också hade kommit med i utskottets utlåtande. Även min motion har behandlats i konstitutionsutskottets förevarande utlåtande nr 17, och jag har också framställt förslag om ökad offentlighet vid utskottens förhandlingar. Jag har emellertid inte alls byggt upp min argumentering på erfarenheterna i USA, eftersom jag tror att förhållandena här är så pass olika att det är omöjligt att göra några reella jämförelser. Min argumentering har byggts upp på den alltmer ökade offentligheten i den svenska förvaltningen. Offentlighetsprincipen anser vi ju vara en av de grundläggande principerna för att garantera rättssäkerheten i detta land. Vidare har det här uttalats farhågor för att en offentlig debatt i utskotten skulle göra debatterna i kamrarna meningslösa. Men vi diskuterar nu en författningsreform innebärande att vi skulle få en kammare med 350 ledamöter. Redan med denna kammare med 233 ledamöter får vi ju ofta ganska tidsödande debatter — den debatt vi nu för är ett bevis för det. Och många säger att de inte kan förstå hur en så stor kammare som med 350 ledamöter skall kunna fungera arbetsmässigt. Det vore kanske en lösning på de kommande arbetstekniska problemen att en del av debatten förlades till utskotten. Därför beklagar jag att konstitutionsutskottet helt har torpederat denna fråga. Klämmen i alla motionerna, att ärendet skulle överlämnas till grundlagberedningen för beaktande, är ju en mycket modest begäran, och om det förslaget bifallits hade grundlagberedningen haft möjlighet att finna en lösning på en kommande enkammarriksdags arbetsordning. Med det vill jag dock inte säga att jag direkt förordar en sådan lösning, men eftersom problemen är så stora som fallet är, tycker jag man skall hålla alla vägar öppna i det längsta.

Herr talman! Det talas i denna diskussion mycket om erfarenheter från Amerika, och det har under senare tid blivit mycket modernt att tala om amerikanska metoder t.o.m. i valrörelserna. Jag har haft tillfälle att på nära håll studera sådana metoder, och jag vill säga att nog finns här risk för att vi får ett gatans parlament i stället för ett värn om demokratien och dess arbetsformer. När det nu sägs att det med detta instrument skulle vara möjligt att plocka fram sakupplysningar på ett bättre sätt genom att förhören blir offentliga, kan jag inte låta bli att erinra mig den diskussion vi förde innan vi fick radiooch TV-sändningar direkt från våra förhandlingar. Inte har jag funnit att debatten blivit mera saklig och informerande än tidigare sedan vi fick direktutsändningar i TV. Tvärtom förefaller det mig ibland som om talare som uppträder på TV-tid mer eller mindre uraktlåter saklighet för att i stället använda demagogiska metoder i sina framställningar.

Herr talman! Låt mig understryka värdet av att vi har interpellationsoch frågeinstituten tillgängliga i riksdagen. Jag kan anknyta till vad professor Ohlin tidigare sade om vårt utskottsarbete, nämligen att det kanske kunde framstå som så oklanderligt att det inte kunde förbättras. Motionen i denna fråga har väckts för att man om möjligt skulle söka åstadkomma en förbättring av speciellt interpellationsinstitutet. Svårigheterna att beräkna den tid inom vilken man kan få svar på en interpellation har vi stött på i samband med frågestunderna. Många gånger har man kanske frestats att framställa enkla frågor i ämnen som bättre skulle ha lämpat sig för interpellationer därför att man vet att man får svar på den enkla frågan inom en vecka. När man framställer en interpellation vet man däremot inte om man över huvud taget får den besvarad. Ett av de motiv som ligger bakom väckandet av denna motion är att vi skulle kunna få en förbättring även beträffande de enkla frågorna, om vi kunde få en bättre ordning i fråga om interpellationerna. Redan organisationsutredningen har ju påtalat de rådande förhållandena. I utskottets skrivning hänvisas till att utredningen har funnit, som det står i dess betänkande 1965, det högst otillfredsställande att riksdagssessionernas hårt arbetstyngda slutskeden belastas Jag skall, herr talman, be att få nämna några exempel på fördelningen av interpellationssvaren under de senaste åren. År 1961 framställdes under vårsessionen 83 interpellationer och under höstsessionen 43. Av de under januari framställda interpellationerna besvarades endast 1,2 procent under månadsperioden i procent av hela antalet interpellationer under sessionen. Under maj däremot var motsvarande siffra 50,6 procent. Motsvarande siffror för höstsessionen är 0 procent för oktober och 72 procent för december. Jag tillåter mig att dröja ytterligare en stund vid höstsessionen 1963. De flesta av de nuvarande kammarledamöterna var med under denna session, men däremot torde det inte vara särskilt många som var med just den 13 december 1963, när interpellationsslakten pågick. Då — det var dagen efter det att talmannen hade hemförlovat kammaren och önskat ledamöterna angenäma julferier! — besvarades inte mindre än 17 interpellationer. Och så klagades det i pressen över dålig tillslutning i bänkarna från riksdagsledamöternas sida. Jag kan inte underlåta att ta upp denna sak, eftersom jag var närvarande vid tillfället i fråga och tyckte att det hela inte sköttes så som det borde. Jag övergår så till år 1964. Totalt framställdes under vårsessionen detta år 85 interpellationer. 2,4 procent besvarades under januari och 47,5 procent under maj. Under höstsessionen framställdes totalt 48 interpellationer, av vilka ingen besvarades under oktober men 70,8 procent under december. Så kommer jag fram till år 1966. Då är siffran för januari 2,7 procent, för maj 49,3 procent, för oktober 0 procent och för december 70,8 procent. Låt oss ett ögonblick se på siffrorna för antalet obesvarade interpellationer! Dessa är för år 1961 under vårsessionen 1, under höstsessionen 4. För 1962 är motsvarande siffror för vårsessionen 7 och för höstsessionen 2. 1963 förblev under vårsessionen 1 interpellation obesvarad och under höstsessionen likaledes 1. För 1964 redovisas under vårsessionen 6 obesvarade interpellationer, under höstsessionen 2. Siffrorna för 1965 års vårsession är 3 och för höstsessionen 4. Under vårsessionen 1966 lämnades 1 interpellation obesvarad, medan under höstsessionen ingen obesvarad interpellation redovisas. Detta innebär en avsevärd förbättring. Jag konstaterar detta med glädje och hoppas att ordningen blir bestående. Det genomsnittliga antalet dagar mellan framställande och besvarande av en interpellation blir i viss mån beroende av när interpellationen framställs. Den genomsnittligt längsta tiden härvidlag redovisas för interpellationer som framställts under januari månad — det kan variera mellan 45 dagar och ända upp till 79 dagar. I några fall har det erinrats om att frågor som tagits upp interpellationsvägen ordnats under hand. Interpellationen har då så att säga fallit under bordet, enär man hunnit ordna den frå ga interpellanten tagit upp innan man ger svaret. Att svaret uppskjutes så lång tid — i det fall jag tänker på från den ena sessionen till den andra — är långt ifrån tillfredsställande. Utskottet har behandlat motionen välvilligt och instämt i dess allmänna syfte i den delen att svar skall ges i anslutning till interpellationens framställande. Detta är också i överensstämmelse med organisationsutredningens yttrande. Utskottet anför vidare att det »kan förutsättas att talmanskonferensen följer utvecklingen med uppmärksamhet och tar de initiativ som är påkallade utan ett särskilt uppdrag av riksdagen». Man kan i all stillhet fråga sig om riksdagen då inte kunde ha gett talmanskonferensen detta lilla uppdrag, som överensstämmer med <:motionärernas syfte. Jag skall dock i detta fall, herr talman, nöja mig med att hoppas att — som konstitutionsutskottet har förutsatt — talmanskonferensen kommer att beakta dessa frågor. Den är en institution som jag har den största respekt för, och jag tror att vi kan förvänta en bättring i sakernas tillstånd.
Herr talman! Det är framför allt tre avigsidor hos interpellationsinstitutet i praktiken som vi motionärer haft i tankarna då vi yrkat på vissa ytterligare föreskrifter till reglering av detta. För det första kan svar, som vi alla vet, dröja tills frågan helt förlorat sin aktualitet, ibland — som herr Hyltander påpekade — såsom direkt följd av åtgärder som vidtagits av regeringen direkt eller på annat sätt redan innan svaret avgivits. För det andra gör anhopningen av svar i slutet av riksdagssessionerna att intresset för interpellationerna och svaren dämpas eller går förlorat; det berörde också herr Hyltander. För det tredje mister t.o.m. riksdagsmännen sitt intresse på grund av mäng den svar, ibland förlagda till ett plenum med enbart eller nästan enbart interpellationssvar, vilket visas av fåtalet närvarande vid sådana sammanträden. Jag vill också det är närmast därför, herr talman, jag begärde ordet — påpeka att intresset för interpellationer ofta går förlorat eller minskar därför att vi i kamrarna inte nämnvärd tid i förväg får veta när ett interpellationssvar kommer att lämnas. Genom uppskattade initiativ och insatser av talmanskonferensen, talmännen personligen och kamrarnas sekreterare har vi tidigt under sessionerna på senare år fått goda och översiktliga arbetsprogram med uppgift om när propositioner och motioner beräknas komma att behandlas i kamrarna. Det är värdefulla förhandsupplysningar, som jag tror är av betydelse även för pressens och radio-TV:s bevakning av vad som försiggår i riksdagen. Inslaget av interpellationer i kamrarnas arbete upplevs emellertid, åtminstone ibland, som improvisationer, utom kanske av interpellanten, som i allmänhet litet i förväg underrättas om när svar kommer att lämnas. Kamrarna får, herr talman, vanligen veta tidpunkten för svars avlämnande först då föredragningslistorna föreligger.

Det är i varje fall min förhoppning att man på det sättet skall nå resultat också i detta avseende, Utskottet har ganska långt gått motionärerna till mötes, något som vi givetvis i hög grad uppskattar, och jag ställer därför inte något särskilt yrkande.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra några reflexioner med anledning av herr Hyltanders och herr Wiklunds resonemang. Det finns en annan sida av denna sak. Jag ifrågasätter om inte vi som enskilda riksdagsmän också har litet ansvar när det gäller riksdagens anseende. Vi bör enligt min mening vara litet återhållsamma när det gäller interpellationer och enkla frågor. Förra veckan kunde ett statsråd från denna talarstol konstatera att det då var tionde gången han måste lämna svar på en enkel fråga i samma ämne. Man måste då fråga sig om vi riksdagsmän inte har några andra möjligheter till PR verksamhet än upprepningar. Riksdagen borde besparas dessa upprepningar och en därmed sammanhängande förlängning av debatterna. Jag har givetvis inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har i princip ingenting att erinra mot de synpunkter som herr Haglund framförde om att man inte i onödan skall ställa enkla frågor eller okynnesinterpellera. Men detta har ingenting att göra med frågan huruvida man kan förbättra det institut det gäller. Om man bättre finge reda på hur enkla frågor och interpellationer kommer att besvaras, skulle respekten för dem öka. I det fallet har tillvägagångssättet när det gäller de enkla frågorna gått föredömligt före; man vet därvidlag vilka möjligheter som föreligger för att få ett svar. Ett statsråd har också möjlighet att säga: Denna fråga har jag svarat på så många gånger förut att jag inte mera vill ta upp den.

Herr talman! Konstitutionsutskottets utlåtande nr 21 behandlar en fråga som måhända är en detalj i det inre riksdagsarbetet, men vi motionärer har funnit den så viktig för ett rationellt riksdagsarbete, att vi har tagit upp den i en motion och där också framlagt vissa förslag till lösning av problemet, som i varje fall kan tas upp till prövning. I dag har vi endast att ta ställning till den ena delen av vår motion, nämligen måltidsuppehållet. Motståndarna till rationaliseringen hävdar bl.a. att riksdagsarbetet är det viktiga, en uppfattning som också delas av oss motionärer. Man säger bl.a. att den nuvarande restaurangen inte ger utrymme för den belastning som skulle uppstå vid ett tidsmässigt bestämt uppehåll, att det inte går att avbryta debatterna och att man inte vill tvingas att äta på viss bestämd tid. För att börja med det sistnämnda kan sägas att vi redan nu har ett uppehåll mellan kl. 17 och 19.30 sådana dagar då debatterna är långa, men ingen tvingas att inta måltiderna under den tiden, även om de flesta gör det. Däremot tvingas talmannen ofta att avbryta de På utskottsdagar har vi en bestämd lunchpaus, och vi har inte större möjlighet att välja då eftersom utskottsarbetet fordrar vår närvaro. Tydligen anser ingen att restaurangen är för liten för att samtidigt kunna ta emot ledamöterna från såväl första som andra kammaren, när utskotten gör lunchuppehåll. Vi har dock alla märkt de svårigheter som uppstår för restaurangens chef och personal vid dessa tillfällen liksom för ledamöterna. Ändå är olägenheterna givetvis störst under sådana plenidagar då längre och viktigare debatter pågår i kamrarna. Det kan då inträffa att ledamöterna, sedan de följt en debatt, som de vill lyssna på även om den drar ut på tiden, plötsligt nästan tömmer kammaren. Detta behöver inte betyda att näste talare är ointressant, utan man måste helt enkelt ha lunch. Vi kan bara se ut över bänkarna just nu för att konstatera att ganska många av ledamöterna är frånvarande. Det kan betyda att de inte är intresserade av debatten, men eftersom detta vanligen upprepas vid samma tid alla dagar är det troligare att de flesta just nu befinner sig på lunch. Vid utskottsbehandlingen hävdades att det inte var måltidsrasterna utan riksdagsarbetet som var det viktigaste — det anser även motionärerna som jag redan framhållit och det är anledningen till att vi önskar en ändring — men man frestas tro motsatsen när man ser hur den nuvarande ordningen verkar. Det är inte första gången denna fråga behandlas, och den har alltid mötts av samma motargument. Frågan togs upp av 1930 års kommitté som hade att se över riksdagens arbetsformer. Man kunde kanske tänka sig det som ett 40-årsjubileum om man 1970 genomförde en sådan ändring som föreslås i motionen. 1943 motionerade herr Herlitz i samma fråga, och redan då sade han i sin motion att de rådande förhållandena — som alltså ännu består — inverkade menligt på riksdagens anseende. Det förvånar mig att han redan vid den tiden var så radikal och framsynt, och det förvånar mig ännu mer att ingen under senare tid har yrkat en ändring. Vi har nu fått ännu större offentlig insyn i riksdagsarbetet, inte minst genom TV som inte fanns på den tiden. Herr talman! Utskottet har pekat på den förestående författningsreformen med en eventuell övergång till en kammare och ett större antal ledamöter än i den nuvarande andra kammaren. Vi motionärer har varit medvetna om denna reform, men den genomföres varken i dag eller i morgon och det var inom det nuvarande systemet som vi tänkte oss en förändring. Jag kan hålla med om att svårigheterna blir större för en enkammarriksdag med ännu fler ledamöter i samma kammare, under förutsättning att samma riksdagshus och restaurang skall bibehållas. Men det är väl ändå inte meningen! Föregående vecka debatterade vi ett förslag om nytt riksdagshus — med åtföljande bättre serviceutrymmen, kan jag tänka mig. Har det inte hänt något på alla år sedan herr Herlitz och andra ansåg frågan viktig och innan en genomgripande reform ens började skymta är det väl dock förmätet att tro att man i dagens läge skall kunna rucka på den nuvarande ordningen. Vid utskottsbehandlingen redogjorde ordföranden något för de överväganden som göres i grundlagberedningen om debattider, sammanträdestider, fördelning av tiden mellan utskottsarbete och plena etc. I förhoppningen att man då om inte förr också skall finna en lösning så att de här påtalade olägenheterna minskas har jag kunnat acceptera utskottets hemställan men har velat ge till känna att också denna detalj bör beaktas vid övervägandena. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Thunvall påpekade ironiskt att många av ledamöterna är frånvarande just nu. Man kanske kan konstatera att de inte är intresserade av en debatt kring lunchrast men väl intresserade av lunch! Jag tycker att detta på sitt sätt karakteriserar den arbetsordning som finns här i riksdagen. Vi som är motståndare till införande av en lunchrast anser att vi, om det fattas ett sådant beslut, riskerar att i större utsträckning än nu är fallet få arbeta vid kvällsoch nattplena. Vi är inte heller övertygade om att inläggandet av en lunchrast skuile betyda att fler ledamöter skulle vara närvarande i kamrarna. Det kan tänkas att ledamöterna använder lunchrasten till någonting annat än att inta lunch, och dessutom har vi de organisatoriska svårigheterna att bereda utrymme åt alla på den nuvarande riksdagsrestaurangen. Herr talman! Jag skall inte utvidga debatten i denna fråga vidare, utan yrkar nu bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag håller med herr Adamsson om att den stora frånvaron kan bero på debatterna och att ledamöterna kanske skulle gå och äta vid en annan tid än under ett fastställt lunchuppehåll, men jag tror ändå inte att 90—95 procent av ledamöterna skulle göra det och därför vara frånvarande vid debatterna i fortsättningen av dagen.

Herr talman! I motion nr 882 hemställes, att kammaren måtte antaga de förslag till ändringar i dess ordningsstadga som framlagts i bilagor till konstitutionsutskottets i dag godkända utlåtanden nr 14, nr 18 och nr 20. I utlåtandena har anförts de skäl som legat till grund för dessa förslag. Om denna motion skulle remitteras till utskott, bleve det nödvändigt att för ändamålet tillsätta ett enskilt utskott. Då saken emellertid redan behandlats av konstitutionsutskottet och synes mig alltför obetydlig för en sådan åtgärd, anser jag att kammaren bör begagna den möjlighet som i detta fall finns — och som motionärerna pekat på — att avgöra motionen utan remiss till utskott. Jag hemställer sålunda, herr talman, att kammaren måtte redan i dag bifalla ifrågavarande motion.

Herr talman! Herr Bohman och jag har fogat ett särskilt yttrande till punkt 14 i statsutskottets föreliggande utlåtande för att fästa uppmärksamheten på ett motionspar — motionen i denna kammare väckt av herr Nordgren — som tar upp ett par synpunkter vilka vi finner värda allt beaktande. Det gäller den nya polisutbildningen och tillsättning av tjänster. Det väsentliga i detta sammanhang och det som motionerna berör är den kombination av huvudmannaskap för utbildningen inom polisen med funktionen såsom = tillsättningsmyndighet vilken nu helt och hållet läggs i rikspolisstyrelsens händer. Det framhålls i motionen att detta innebär en minskning av länsstyrelsernas befogenheter och vidare att det är tveksamt, om en sådan reform bör genomföras innan länsförvaltningsutredningen har avlämnat sitt betänkande. Jag vill erinra om att sedan riksdagen 1962 fattat beslut om polisväsendets förstatligande — som trädde i kraft den 1 januari 1965 — ett kungl. förslag till ny organisation av polisväsendet antogs. Förslaget inrymde också den fråga om utbildningen som ytterligare har utvecklats i årets statsverksproposition. I proposition nr 100/1964 kunde riksdagens ledamöter läsa referat av remissyttrandena.

Det är denna sammanbindning, herr talman, som har gjort att vi tycker att saken bör beaktas. Varför har vi då inte reservationsvägen yrkat bifall till motionerna? Jo, av två skäl som är antydda i statsutskottets utlåtande. Det ena är att det är Kungl. Maj:t som äger besluta om fördelningen av befogenheter mellan rikspolisstyrelsen och länsstyrelserna i fråga om tillsättning av tjänster inom polisväsendet.

Av dessa skäl har vi inte avgivit någon reservation, men trots det har vi med vårt yttrande velat fästa uppmärksamhet på frågan.

Herr talman! Att jag har fogat en blank reservation till denna punkt i utskottsutlåtandet beror på att jag delar den tveksamhet som har kommit till uttryck i fröken Ljungbergs inlägg. Det är, såsom vi nyss har hört, ett par betydelsefulla förändringar som här föreslås. Den ena innebär att kravet på att man skall ha genomgått assistentoch kommissariekurs för att få tjänst i assistentoch kommissariegraderna slopas. Utnämning till sådan tjänst kommer i fortsättningen att betyda att vederbörande samtidigt blivit antagen till utbildning. Mot det förslaget har jag inte några invändningar; jag tror att det finns praktiska skäl som talar för denna anordning. Den andra förändringen är däremot betänklig. Den innebär att tillsättningen av dessa tjänster flyttas från länsstyrelserna, respektive polisstyrelserna i de största städerna, till rikspolisstyrelsen. Som vi nyss hört av fröken Ljungberg är det inte riksdagen som skall besluta i denna fråga, men jag tycker ändå att vi har anledning att säga vår mening. För min del känner jag en betydande tveksamhet inför det steg som här tas. Principbeslutet om polisens förstatligande fattades ju 1962. När man läser igenom utredningsbetänkandet som låg till grund för beslutet och när man studerar propositionen och utskottsutlåtandet får man ett starkt intryck av att det ansågs mycket angeläget att åstadkomma en sådan fördelning av kompetensen mellan rikspolisstyrelsen och de centrala organen, att vi inte skulle få ett centralt styrt polisväsende här i landet. Utredningen framhöll bl.a. att ett statligt polisväsende hade vissa avigsidor och att inrättandet av ett centralt organ, låt vara med begränsade befogenheter, kunde befaras medföra ökad byråkratisering. Det borde emellertid enligt utredningens mening vara möjligt att väsentligt reducera dessa olägenheter. »Detta kan ske», hette det i betänkandet, »genom en långtgående decentralisering i såväl rent administrativt hänseende som med avseende å själva polisverksamheten och genom en stark begränsning av ett blivande centralorgans befogenheter.» Det är en ganska viktig reservation som utredningen sålunda gjorde. I proposition nr 178 framhölls att det centrala organet bör ha till uppgift att fortlöpande meddela allmänna råd och anvisningar om hur polisväsendet skall utövas och att från rikssynpunkter öva tillsyn över polisväsendet och dess anordningar. Men departementschefen betonade att tyngdpunkten i polisledningen borde förläggas till länsplanet, och detta ställningstagande ledde enligt hans mening till att det centrala organet inte borde vara chefsmyndighet i egentlig mening. Utskottet framhöll också att tyngdpunkten i polisledningen borde vara förlagd till länsplanet och att den centrala polismyndighetens verksamhet huvudsakligen borde vara inspekterande, rådgivande och samordnande. Det var samma tankegångar som återkom 1964, när beslutet om polisväsendets organisation fattades. även då användes formuleringen att rikspolisstyrelsens verksamhet huvudsakligen borde vara inspekterande, rådgivande och samordnande. Det är klart att det går att anföra vissa skäl för att de tjänster som det här är fråga om skall tillsättas centralt. Men en annan fråga är, om förslaget överensstämmer med de principer som riksdagen fastställde då polisen förstatligades. Om man flyttar ifrågavarande befogenheter från länsstyrelsen till rikspolisstyrelsen innebär det ändå en viss förskjutning av inflytandet från de regionala organen till det centrala organet och i någon mån rubbas härigenom den fördelning av befogenheterna som betraktades så angelägen då riksdagsbeslutet fattades. Det kan väl sägas att den förändring som nu sker inte är så betydelsefull och att olägenheterna därför måste bli små. Det är alltid så vid centraliseringar att om man bara varje gång tar tillräckligt små steg kan man med visst fog påstå att varje steg är ganska ofarligt. Jag tror ändå att det finns anledning att i detta sammanhang allvarligt varna för en fortsättning i samma rörelseriktning.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att instämma i de anföranden som hållits av fröken Ljungberg och herr Gustafsson i Skellefteå, men jag vill ändock foga några kommentarer till de principiella frågor som dessa talare har tagit upp. Vi var ju rädda för att förstatligandet av polisväsendet skulle medföra att vi skulle kunna få ett starkt centralt poliskommando här i landet med alla de risker som det enligt erfarenheter från andra länder kan medföra. Vi visste också att vi hade att slå vakt om mycket av värde i fråga om regionala och lokala erfarenheter hos länsstyrelserna och de lokala polischeferna och att det fanns risk för att dessa erfarenheter skulle kunna tappas bort vid förstatligandereformen, om beslutsfunktionerna ändrades i riktning mot ett centralt kommando. Utvecklingen efter förstatligandet har hittills inte varit särskilt oroväckande i dessa avseenden, men vi kan dock konstatera att de befogenheter som ligger hos länsstyrelserna och länspolischeferna har minskat. I vissa fall har det lett till en högre grad av effektivitet och rationalisering. Vi kan tänka på sådana aktiviteter från polisens sida som den samordnade trafikövervakningen vilken sträcker sig över flera län; såsom bilister har vi många gånger kunnat konstatera att denna samordning är effektiv och bra. Vi kan också peka på de koncentrerade insatser i spaningsarbetet rörande grova brott, insatser som — såsom vi helt nyligen har sett exempel på ger bättre och snabbare resultat. Men fördenskull får vi inte glömma att även dessa stora pådrag har nackdelar i släptåget. Det har omvittnats från länspolischefer i flera län att de samordnade = trafikövervakningskampanjerna drar så mycket personal både under den tid kampanjen varar och efteråt på grund av den övertid som måste kompenseras, att även mycket elementära säkerhetsoch övervakningsuppdrag har måst eftersättas. Detta ger naturligtvis lätt en känsla av att man i länsstyrelserna och på länspolisnivån har blivit ställd vid sidan om, och det har inte någon god psykologisk effekt. Jag tror inte det är någon överdrift att säga, att det inte finns någon länsstyrelse här i landet där man inte med oro ser på denna utveckling och där det inte förekommer missnöje med koncentrationen av makten till det centrala poliskommandot i Stockholm. Nu vill motionärerna att man skall sätta stopp för denna utveckling. Jag har full förståelse och sympati för detta krav. I motionen framhålles att man i varje fall bör stoppa denna utveckling i avvaktan på länsförvaltningsutredningens förslag. Utskottet säger emellertid — jag citerar: »Enligt vad utskottet erfarit torde länsförvaltningsutredningen inte komma att beröra sådana kompetensfrågor — — —. .» En ledamot av utredningen, som tillika är en framstående och aktad ledamot i denna kammare, har emellertid i fråga om länsförvaltningsutredningens uppgifter helt motsatt åsikt. Det finns således starka skäl för motionärernas yrkande, och detta så mycket mera som just tillsättningsoch befordringsärenden är mycket beroende av lokalkännedom, personalkännedom och vetskap om olika befattningshavares möjligheter att samarbeta. Detta borde naturligtvis logiskt leda till att jag yrkar bifall till motionen.

Herr talman! Jag blev verkligen glad över att höra de tidigare talarnas synpunkter om den aversion som kan finnas mot, som herr Turesson uttryckte det, ett centralt poliskommando. Jag tillhörde de riksdagsledamöter som i utskottsarbetet och andra sammanhang var motståndare till förslaget om ett förstatligande av polisverksamheten. Även om det i slutomgången blev enighet verkade jag på olika sätt för att förhindra vad som här karakteriserats som ett centralt poliskommando. Jag har emellertid mycket svårt att se vad den frågan har att göra med den sak det här gäller. Jag har sett ärendet från den utgångspunkten att det avser den praktiska handläggningen av frågor angående tillsättning av assistentoch kommissarietjänster. Man kan väl säga att dessa tjänster i realiteten tillsattes centralt även tidigare, eftersom det var styrelsen för polisskolan som tog ut elever till denna utbildning. Det utbildades då fler personer än de tjänster som sedermera tillsattes i respektive län, och vi fick alltså ett överskott. Nu skall uttagningen till tjänsterna ske först och utbildningen sedan, men i sak har det inte blivit någon förändring. Jag har därför mycket svårt att förstå, att den föreslagna åtgärden på något sätt skulle öka polisens möjligheter att upprätta en form av centralt poliskommando. Skulle jag hysa den ringaste misstanke härom, skulle jag varmt verka för att förhindra detta. Det finns ingenting som jag personligen är så obehagligt berörd av som maktkoncentration, speciellt på sådana här områden. Vi har alltså inom utskottet sett det hela som en praktisk åtgärd, och jag tror inte att man, som fröken Ljungberg gjorde, bör tolka den som en förhandlingsfråga bara därför att polisförbundet har fått uttala sin mening. Polisförbundet har visserligen bedömt saken ur de anställdas synpunkter, men jag tror inte att förbundet betraktat den som en lönefråga — något som man möjligen kan få ett intryck av då ärendet beskrivs som en »förhandlingsfråga». Vad beträffar länsförvaltningsutredningens arbete är det naturligtvis litet obehagligt att behöva säga att jag tror på det som utskottet skrivit, när jag vet att den högt ärade och — som herr Turesson sade — framstående ledamoten av denna kammare herr Cassel råkar ha en annan mening än den statsutskottets majoritet givit till känna. Men vi har hos utredningens sekreterare försäkrat oss om att det förhåller sig så som vi skrivit. Detta har varit utgångspunkten för vår bedömning, och vår skrivning har vi alltså försiktigtvis kollationerat genom sekretariatets försorg. Jag kan sålunda försäkra, att denna skrivning överensstämmer med den information som vi fått tjänstevägen. Att enskilda ledamöter har en annan tolkning må vara deras ensak; vi har ingen anledning att ifrågasätta riktigheten av upplysningen att sådana här frågor inte kommer att beröras av länsförvaltningsutredningen. Det är dessa skäl som ligger bakom vårt ställningstagande, och med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Bergman säger att det här gäller en praktisk åtgärd, som egentligen inte förändrar kompetensförhållandet mellan den centrala polisstyrelsen och länsstyrelserna. När principbeslutet fattades var man ändå, såvitt jag förstår och som jag tidigare påpekat, fullständigt enig om att åstadkomma en fördelning som innebar att vi icke fick ett centralt lett polisväsen. För att åstadkomma detta drog man upp riktlinjerna för vilka befogenheter rikspolisstyrelsen skulle ha och vilka befogenheter som skulle tillkomma det regionala organet. Man betonade också, som jag nyss påpekade, att rikspolisstyrelsens uppgift framför allt skulle vara inspirerande, rådgivande och samordnande. Det är inte fråga om annat än att det föreliggande förslaget medför en förändring av de uppdragna gränserna. Att denna förändring inte är stor och att den inte i och för sig behöver medföra några faror är jag på det klara med, men åtgärden innebär ett steg i en riktning som vi finner betänklig. Det är därför anledning att varna för åtgärden. Herr Bergman tog inte upp frågan, huruvida åtgärden överensstämmer med det principbeslut angående förstatligande av polisväsendet som riksdagen fattat.

Det gäller alltså inte bara polisen utan en hel rad myndigheter, bostadsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen etc. — Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst att räkna upp myndigheter som har dels en central förvaltning i Stockholm, dels regionala organ ute i landet. Att göra avvägningar mellan dessa olika organs kompetens har varit en mycket svår och viktig uppgift för oss. I det sammanhanget har vi också sökt fastställa hur sambandet skall utformas mellan det centrala regionala organet, som vi tänker oss fortfarande skall vara länsstyrelsen, och specialorganen. Vad som är särskilt viktigt i det sammanhanget är just polisens ställning. Flertalet av utredningens ledamöter har varit helt på det klara med — det har dock funnits en dissenter i utredningen, tillika aktad ledamot av denna kammare — att man icke får försvaga sambandet mellan polisen och det centrala civila organet i länet, nämligen länsstyrelsen. Det förslag som nu lagts fram skulle utan tvivel innebära ett steg i riktning mot en centralisering av polisen och en försvagning av sambandet mellan polisen och det centrala civila organet, länsstyrelsen. Vi har ansett att man inte bör ta ett sådant steg, i varje fall inte utan att låta en arbetande utredning på området, vilken är praktiskt taget färdig med sitt arbete, komma till tals. Vid föredragningen inför avdelningen 1 statsutskottet var rikspolischefen närvarande, om jag är rätt underrättad. Jag har i all blygsamhet framställt en förfrågan, huruvida det inte hade varit lämpligt att också ordföranden i länsförvaltningsutredningen tillkallats och fått framföra utredningens synpunkter på problemet. Det har man av någon anledning förvägrat honom. Det må vara formellt riktigt att — som man säger — just dessa frågor angående utnämningar i olika grader och kallandet till utbildning av olika befattningshavare inom polisen icke är föremål för länsförvaltningsutredningens funderingar. Men att det är en central uppgift för utredningen att ta ställning till hur polisens centrala regionala ledning skall kunna harmoniseras med den centrala civila ledningen 1 länet står utom allt tvivel.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Cassel sade att utredningen inte kommer att syssla med fördelningen mellan rikspolisstyrelsen och länsstyrelsen av befogenheterna att tillsätta sådana här tjänster. Jag är tacksam för att han sålunda verifierade att utskottets utlåtande på den punkten är korrekt.

Herr talman! 21250 000 kronor är onekligen mycket pengar. Det är den summa som föreslås i statsverkspropositionens bilaga 4 under punkten B 6. Pengarna skall användas för särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m., d. v. s. de skall användas av säkerhetspolisen eller, förkortat, SÄPO. SÄPO:s verksamhet har ju tidigare varit uppe till debatt i denna kammare. Vid dessa debatter har vi förgäves försökt förmå justitieministern att besvara frågan huruvida säkerhetspolisen bl.a. upprättar åsiktsregister. Justitieministern har varken bekräftat eller förnekat detta. Han har helt enkelt vägrat att här i kammaren lämna upplysningar om grunderna för SÄPO:s verksamhet. partementschefen: »En redogörelse för innebörden av förslagen bör med hänsyn till ärendets natur inte ingå i statsrådsprotokollet. Ytterligare upplysningar bör i stället ges vederbörande riksdagsutskott.» Såvitt jag är rätt informerad har emellertid inte ens detta skett. Det är möjligt att en avdelning inom statsutskottet har fått en redogörelse, men en avdelning inom ett utskott är inte detsamma som ett riksdagsutskott. Hur vi än vrider och vänder på denna fråga står det klart att majoriteten av riksdagens ledamöter inte har erhållit de informationer och = sakupplysningar, som de i egenskap av riksdagsmän borde ha innan de beslutar om en så betydande utgift som 21250 000 kronor. Här uppstår en mycket intressant fråga: Kan riksdagsmännen med ansvar för sitt uppdrag besluta om utgifter för en verksamhet, som majoriteten av dem inte känner till, och sålunda göra det endast på grundval av vad en handfull människor försäkrar att pengarna skall användas till? Om så är fallet, är det verkligen inte stort förtroende regeringen har för riksdagen och dess ledamöter. Vi här i riksdagen måste väl anses förpliktade att grundligt pröva av Kungl. Maj:t framställda förslag rörande statsverkets tillstånd och behov, och en sådan prövning måste förutsätta kunskap om de ändamål vartill begärda anslag utnyttjas. Gör vi nu det? Den avdelning som handlagt denna fråga består av ett tjugotal ordinarie ledamöter och suppleanter. Alla vi andra vet ingenting om saken. Utskottet skriver: »Utskottet, som inhämtat upplysningar om innebörden av Kungl. Maj:ts förslag, avstyrker motionerna I:8 och II: 9.» Det är allt.

Herr talman! Jag vill här kraftigt understryka att vi i kommunistiska partiet är fullt införstådda med myndigheternas skyldighet att vidta åtgärder som är nödvändiga till försvar för det demokratiska statsskicket och vårt lands nationella oberoende samt att myndigheterna måste erhålla medel för denna verksamhet. Vår principiella ställning är sålunda klar. Vårt avslagsyrkande handlar inte heller om detta. Vad vi är motståndare till och ifrågasätter är att anslag beviljas till en verksamhet, som riksdagen och dess enskilda ledamöter inte är tillfredsställande informerade om, en verksamhet som vi har skäl anta strider mot regeringsformens 8 16. För att ytterligare i någon mån styrka min argumentation vill jag erinra om de avslöjanden som nyligen gjorts rörande den amerikanska säkerhetstjänsten. Vi har alla reagerat mycket starkt mot de metoder som där kommit till användning. Utan att i något avseende påstå att den svenska säkerhetspolisen använder samma metoder i sin verksamhet — jag känner inte till vad den har för metoder; jag har inte blivit informerad därom — kvarstår det faktum att utan utförlig redogörelse för dess verksamhet och metoder vet vi som riksdagsmän ingenting om den svenska säkerhetspolisens sätt att arbeta. Jag skall här inte ingå på fall som tidigare har varit uppe till behandling i denna kammare. I stället skall jag erinra om en intervju som tidningen Expressen hade med en svensk riksdagsman den 17 januari i år, en riksdagsman som tillhör den utskottsavdelning som handlagt denna fråga. Han sade bl.a. följande: »Konflikten mellan experter och politiker finns i många frågor i riksdagen just nu. Konflikten beror på: 1) Experterna föreslår förträffliga saker, men ofta dyra. 2) Politikerna förstår inte allt vad experterna säger, men är ekonomiskt ansvariga inför sina väljare och skattebetalarna. 3) Det kan skapa en spänning.

Det borde inte få vara så, att en handfull experter bestämmer Över riksdagen och dess beslut, alldeles särskilt som den svenska säkerhetspolisen och dess verksamhet är föremål för en omfattande offentlig kritik och då dessutom en parlamentarisk utredning arbetar för att finna en bättre ordning i denna mycket ömtåliga verksamhet. Med denna motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen 11:9 av herr Hermansson m.fl., som är likalydande med motionen I:8 av herr Werner.

Herr talman! Jag vill först erkänna att jag ifrågasätter själva syftet bakom den motion som herr Hermansson och hans partikamrater står för. Den omständigheten att det av naturliga skäl inte går att öppet diskutera den svenska säkerhetstjänstens arbete i olika detal jer utnyttjar motionärerna för att misstänkliggöra detta arbete. Herr Nilsson i Gävle sade visserligen att det kommunistiska partiet var införstått med att myndigheterna behövde vidta åtgärder för att skydda vårt oberoende och det demokratiska statsskicket och att han också var inställd på att myndigheterna skulle få resurser för att fullgöra den verksamheten. Men den går inte att upprätthålla, om den skall öppet diskuteras på det sätt som herr Nilsson vill — och det är herr Nilsson fullt medveten om. Vi hade här i höstas en debatt i anledning av en interpellation som herr Hermansson framställt till justitieministern. Efter den debatten borde, tycker jag, interpellanten och hans vänner ha fått tillräckligt underlag för att inte göra gällande, att de nu är så okunniga att de inte kan ge säkerhetstjänsten de medel som behövs.

De värden som ligger bakom det demokratiska statsskicket och de grundläggande frioch rättigheter som uppbär detta statsskick är så väsentliga att ingen borde ifrågasätta nödvändigheten av att ha högsta möjliga beredskap då det gäller att skydda det såväl mot yttre fiender som mot angrepp på den inre fronten. även bortsett härifrån innebär den alliansfria ställning som Sverige intar att vi förpliktar oss att inte tolerera en ohejdad underrättelseverksamhet inom vårt lands gränser. Vad som försvårar detta slags försvarsverksamhet och också gör det tacksamt för dem som vill misstänkliggöra den är att verksamheten i en demo krati måste bedrivas på sådant sätt att demokratiens egna spelregler inte sätts ur funktion. Verksamheten får med andra ord inte utövas så, att den bryter mot de demokratiska värderingar och rättigheter som den i själva verket skall skydda. Och det underlättar sannerligen inte lösandet av en i och för sig vansklig uppgift att man härvidlag har att göra med motståndare som själva sätter sig över dessa värderingar och har en annan syn på demokratien och dess spelregler än vi Övriga. Det är just dessa motståndare som så gärna åberopar de demokratiska rättigheterna i sina angrepp och därvid till det yttersta drar fördel av den pressfrihet och den rätt till öppen debatt som inte förekommer i länder som har en annan syn på folkstyrets innebörd än vi. De senaste årens systematiska angrepp mot säkerhetspolisen och dess metoder är tydligen inte något som växt fram av sig självt. Det förefaller mindre vara fråga om en spontan aktivitet än om en målmedvetet organiserad verksamhet som ingår i den ideologiska kampen mellan olika åsiktsriktningar. Sådana kampanjer har som bekant bedrivits tidigare, inte minst åren efter andra världskrigets slut. I det hårda kalla krig som då fördes förelåg liknande tendenser i flertalet av de västeuropeiska länderna. Dessa kampanjer fick dock ett brått slut efter Pragkuppen, efter oroligheterna i Östtyskland och efter det som inträffade i Ungern. Då fanns det inte längre grogrund för sådana kampanjer. Men nu, när allt fler tycks skönja tecken till avspänning, har jorden åter luckrats upp för en aktivitet som är inriktad på att misstänkliggöra det beredskapsarbete som bedrivs. Det har på nytt blivit modernt att sätta i gång sådan här verksamhet. Sverige utgör i dag ett tacksamt fält för omvärldens underrättelsetjänst. Vårt land ligger mellan två block, vilkas mot sättningar långtifrån utjämnats. Det är ett neutralt land med högt utvecklad industri som bjuder mycket av intresse och värde för dem som vill bedriva industrispionage eller annan form av spionage. Och vi har i vårt land ett mycket stort antal flyktingar från tidigare fria länder, flyktingar som kan tänkas erbjuda ett potentiellt verksamhetsområde för dem som vill skaffa sig kontaktpunkter här hos oss. Vi har alltjämt ett respektingivande försvar som det kan ligga i omvärldens intresse att utforska och kartlägga och som dessutom bygger på tekniskt kunnande och teknisk utveckling inte bara i vårt land utan också i andra länder. Åtskilliga värdefulla slutsatser skulle av utländsk underrättelsetjänst kunna dras med utgångspunkt från organisation och materiel inom det svenska försvaret. Det är därför inte märkvärdigt att ifrågavarande aktivitet i dag är hög. Statsutskottets tredje avdelning har naturligtvis i år liksom tidigare bildat sig en egen uppfattning om det berättigade i det anslagskrav som här framställts av Kungl. Maj:t. Att herr Nilsson i Gävle kritiserar vårt tillvägagångssätt måste bero på okunnighet om hur statsutskottet arbetar. All förberedande utredning, alla hearings, alla diskussioner äger de facto rum i avdelningarna — plenum tjänar i stort sett till att vara forum för en samlande debatt och att fatta de avgörande besluten. Det är alltså till avdelningarna som den politiska verksamheten koncentreras. I tredje avdelningen har vi hört representanter för både departementet och berörda gren av polisverksamheten. Jag tror jag vågar påstå att ingen av avdelningens ledamöter och suppleanter efter de upplysningar som vi därvid har fått är tveksam om behovet av de medel som har äskats. Tvärtom är vi nog på det klara med att det i åtskilliga fall skulle behövas ytterligare resurser, och yrkanden i den riktningen har som bekant också tidigare gjorts av riksdagen, senast vid behandlingen av Wennerströmaffären för några år sedan.

Jag skall, herr talman, ta upp tiden med att nämna ett enda bland flera exempel på hur intensivt vi är utsatta för uppmärksamhet från främmande länder. Jag känner detta exempel personligen. Det rör en flykting, som kom hit i början av 1940-talet från ett nazistiskt fångläger i en öststat. Han byggde här i Sverige upp en ny existens, han lärde sig svenska, han blev svensk medborgare, han gifte sig och fick barn. Han blev med andra ord en av oss. Hans gamla mor i den öststat från vilken han kom låg på dödsbädden och ville innan hon dog gärna se sonen och sina barnbarn. Han trodde att riskerna att återvända nu efter 25 år var borta och begav sig till ifrågavarande land. Omedelbart efter sin ankomst dit blev han kontaktad av vederbörande stats polismyndighet, som gjorde klart för honom att han fortfarande var att betrakta som denna stats medborgare — och icke bara han utan hela hans familj. För att ge eftertryck åt de krav man ställde på honom redovisade man i detalj vad han hade gjort från den dag han kom till Sverige till den dag man nu satt och förhörde honom i denna östliga stat. Man kunde tala om för honom i vilka städer han hade varit, vilka kontakter och vilka arbeten han hade haft och vad han hade gjort under olika tider månad för månad — en fullständig redogörelse för allt som han hade sysslat med under 25 år. Så begärde man att han, när han kom tillbaka till Sverige, skulle engagera sig för underrättelseverksamhet för sitt gamla hemlands räkning, och man specificerade vilka personer och myndigheter han särskilt skulle koncentrera sig på och vilka uppgifter man ville att han fortlöpande skulle lämna. Det var fråga om en regelrätt utpressning, och hans möjligheter att komma tillbaka till Sverige med sin familj var i hög grad beroende av hur han ställde sig till de krav som riktades mot honom. Jag skall inte avslöja vad som hände och hur han bar sig åt för att komma åter till Sverige. Jag har nämnt detta exempel, som inte på något sätt är enastående, bara för att visa hur lätt det ändock är för utländsk underrättelsetjänst att följa vad som sker i detta omisstänksamma land Sverige, trots att vi har en skickligt arbetande säkerhetstjänst. I själva verket skulle den svenska säkerhetstjänsten behöva ökade resurser för att kunna ingripa just mot denna typ av verksamhet, för att skydda människor mot denna sorts utpressning — människor som i dag är lika goda svenska medborgare som någon av oss andra. Säkerhetstjänsten har emellertid icke tillräckliga resurser för att kontinuerligt följa vad som händer i detta avseende utan är tvungen att koncentrera sig på verksamhet som är mera direkt riktad mot Sverige och svensk säkerhet. Herr talman! Naiviteten och blåögdheten hos många svenskar när det gäller att verkligen bedöma vad som sker på detta område är ibland nästan obegränsad. Många av säkerhetstjänstens kritiker — kanske t.o.m. flertalet — bärs utan tvivel upp av ett klart demokratiskt patos och säkerligen också av sanningslidelse. Just den bristande ÖPppenhet som karakteriserar denna verksamhet och som måste karakterisera den ger naturligtvis utrymme för en viss misstänksamhet.

Det var, herr talman, framför allt säkerhetspolisens register som diskuterades i interpellationsdebatten i höstas, och det finns därför ingen anledning för mig att göra något tillägg till de upplysningar som justitieministern då lämnade. Jag vill emellertid ändå påminna om att lika väl som den vanliga polisen måste lägga upp spaningsregister för att klara sin verksamhet, lika väl eller kanske än mer behövligt är det att lägga upp register inom säkerhetspolisen. Utan sådana spaningsregister skulle t.ex. Handenmorden inte ha kunnat klaras upp, och utan spaningsregister hos säkerhetspolisen skulle Wennerströmaffären inte ha bringats till sin lösning. Det är fråga om spaningsregister, det är icke fråga om ett register över misstänkta, det är icke ett belastningsregister, det är icke ett register över politiska åsikter, Det må räcka med att säga det. I Övrigt vill jag hänvisa till den orientering som justitieministern gav herr Hermansson i interpellationsdebatten i höstas och till de uppgifter som finns att utläsa i gällande författningar. Herr talman! Jag medgav i början av detta inlägg att en demokrati naturligtvis ställs inför svårigheter när det gäller att avgöra hur långt en övervakningsverksamhet skall bedrivas utan risk för att demokratiska principer sätts ur kraft. Avgörande är, såvitt jag förstår, därvid att verksamheten är grundad på lag och författning som statsmakterna har öppet debatterat och på vederbörligt sätt antagit i demokratiska former och att tillräcklig parlamentarisk insyn kan utövas över att dessa författningar också efterleves. Såvitt jag förstår finns det ytterligt få länder även bland de västliga demokratierna — vi skall inte tala om öststaterna i det här sammanhanget — som har en så långtgående parlamentarisk insyn som vi har i vårt land och där man verkligen har ställt upp så vittgående säkerhetsgarantier som det över huvud taget är möjligt för att skydda de grundläggande demokratiska principerna. I rikspolisstyrelsen sitter fem riksdagsledamöter. De har möjlighet att i detalj följa arbetet. Justitiekanslern och justitieombudsmannen följer också fortlöpande vad som sker, och i den parlamentariska nämnd som nu arbetar under talman Strand följer man också vad som sker.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

Herr talman! Herr Bohman tycks ha missförstått vad jag har sagt. För det första har jag inte uttalat mig om huruvida beloppet är tillräckligt eller inte. Därom vet jag ingenting, eftersom jag saknar information i ärendet. För det andra har jag deklarerat att det kommunistiska partiet för sin del i princip är anhängare av att vi bör ha en säkerhetspolis som med demokratiska medel skyddar vårt demokratiska statsskick och vårt nationella oberoende. Sedan kan herr Bohman från sitt håll ifrågasätta redobogenheten och ärligheten i vår motion och i vårt talesätt. Jag skall inte kommentera den sortens uppträdande. Jag har velat säga att det finns anledning att tro att säkerhetspolisen arbetar efter odemokratiska metoder. Menar herr Bohman att ett demokratiskt statsskick skall försvaras och upprätthållas med odemokratiska metoder? Det finns skäl anmärka att säkerhetspolisen kränker regeringsformens § 16. Jag ber att få citera: »Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta, till liv, ära, personlig frihet — — —.» Jag understryker orden »personlig frihet». Jag har själv upplevt säkerhetspolisens verksamhet innan jag blev riksdagsman, och jag kan anföra många exempel på att den använder metoder beträffande vilka det kan ifrågasättas om de står i överensstämmhelse med § 16. Jag anser också att detta anslag strider mot 8 58 där det står: »Konungen låte årligen för riksdagen uppvisa statsverkets tillstånd i alla dess delar, till inkomster och utgifter — — —.» Jag anser att när man informerar ett tjugotal människor i en avdelning inom ett utskott har man inte givit riksdagsmännen de informationer som gör det möjligt för dem att ta ställning till ett så betydande anslag som det här är fråga om. Jag skall inte gå in på frågan om spaningsregister eller åsiktsregister. Jag hävdar att det är ett åsiktsregister, eftersom jag har exempel som visar detta. Vi får emellertid en debatt härom längre fram under riksdagen. Jag skulle kunna anföra en rad exempel som ger anledning till antagandet att det är ett åsiktsregister. Men det kan inte herr Bohman och jag klara ut nu i en kortare debatt. Jag menar alltså att det finns skäl att antaga att riksdagen inte kan fatta be slut om denna summa, så länge vi inte har fått kunskap om vad pengarna användes till. Det är väl ändå underligt att vi, när vi har förtroendet att bli valda till riksdagsmän, inte visas förtroendet att få veta hur samhällets säkerhetstjänst arbetar. Man skulle i varje fall kunna kalla dem som är intresserade till ett sammanträde inom lyckta dörrar, om andra inte bör få reda på dessa förhållanden. Som det nu är anser jag mig förhindrad att biträda detta anslagsyrkande, eftersom jag inte är informerad i frågan. Det står naturligtvis fritt för alla riksdagsmän som litar på utskottsavdelningen och på herr Bohmans utsaga att fatta sina beslut i enlighet därmed. Men då kan de hamna i samma situation som den riksdagsman som jag citerade. Han kände sig dragen vid näsan på grund av expertisens inflytande. Det är möjligt att herr Bohman också en gång kommer att bli dragen vid näsan, men den »näsdragningen» kommer att kosta skattebetalarna åtskilliga onödiga hundratal miljoner kronor.

Herr talman! Jag har nog inte missförstått herr Nilsson i Gävle. Jag har förstått herr Nilsson bättre än han själv är medveten om. Det kommunistiska partiet vill gärna ha en säkerhetspolis, men man skall veta exakt vad denna gör. Det innebär med andra ord att herr Nilsson vill ha en ineffektiv säkerhetspolis som inte kan fullgöra sina uppgifter. »Säkerhetspolisens metoder är odemokratiska, de kränker regeringsformen.» Detta är påståenden som är slängda rakt ut i luften. Säkerhetstjänsten arbetar efter i lag, författning och instruktioner noga preciserade regler. Vi har här i riksdagen antagit dessa lagar och författningar. Konungen har med stöd av dem utfärdat instruktioner för säkerhetspolisen. Efter dessa för fattningar arbetar säkerhetspolisen. Att deras arbete noga följer lag och författning har riksdagen tillsatt fem parlamentariker att kontrollera. Därtill kommer den kontroll som utövas av JK och JO. En sådan beskyllning, som herr Nilsson riktar mot ämbetsmän, tjänstemän och myndigheter vilka arbetar efter bestämmelser som vi har antagit i riksdagen, borde herr Nilsson ta tillbaka. Om herr Nilsson anser sig förhindrad att biträda anslagsyrkandet ligger det i herr Nilssons eget skön att rösta mot det. Men när herr Nilsson säger att det icke förekommer att vi här i riksdagen för olika ändamål beviljar anslag vilkas användning vi icke känner till i detalj, så har han fel. Till det militära försvaret lämnas många anslag som vi av flera skäl icke heller kan diskutera öppet. Det lämnas också — vilket inte minst vi inom högerpartiet har motsatt oss — 23 miljoner kronor varje år i partistöd utan att vi får diskutera hur pengarna används av de partier som mottar dem. Det vet herr Nilsson, men det har inte hindrat honom att vara med om att anslå pengar till partistödet. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i debatten med herr Nilsson bl.a., herr talman, därför att jag ifrågasätter själva syftet med herr Nilssons angrepp mot säkerhetstjänsten.

Herr talman! Jag har inte angripit någon enskild tjänsteman inom polisverket, utan jag har angripit de metoder och principer som måste ligga till grund för verksamheten. Dr Rydenfelt har i en bok med ett flertal exempel visat att man använder ett åsiktsregister.

Enligt regeringsformens § 16 skall man slå vakt om den personliga friheten och säkerheten, men här ställs betydande medborgargrupper utanför grundlagens skydd. Herr Bohman kan tala hur mycket han vill om att det demokratiska statsskicket måste skyddas av en säkerhetstjänst — jag har inte motsatt mig det — men säkerhetstjänsten bör kunna arbeta med sådana metoder att vi verkligen kan tala om att det råder demokrati i landet, och jag ifrågasätter att vi nu kan göra det. Jag vidhåller yrkandet om bifall till vår motion.

Herr talman! Jag är ledsen att jag bryter min föresats att inte fortsätta debatten, men jag blev provocerad på en punkt där jag tror det är nödvändigt att skapa ytterligare klarhet. Det är inte rätt som herr Nilsson i Gävle gör gällande att säkerhetspolisen hindrar herr Nilsson och systrar, svågrar och mostrar och allt vad det var från att få olika tjänster. Jag trodde att herr Nilsson kände till att vi har författningar som reglerar anställningsvillkoren för några särskilt viktiga nyckeltjänster i samhället — det gäller försvaret, polisen och några andra områden. Riksdagen har varit med om att föreskriva, att vissa villkor skall vara uppfyllda av den som skall få befattningar på dessa områden. Säkerhetspolisen har inte ett skvatt att göra med den prövning som vederbörande myndighet utövar, huruvida en sökande har de kvalifikationer som gällande instruktioner och författning ar föreskriver. Däremot kan säkerhetspolisen lämna uppgifter till myndigheten, men de uppgifterna lämnas endast efter kontroll och medgivande av två ledamöter av rikspolisstyrelsen. Sådana uppgifter ur spaningsregistret vidarebefordras utan något som helst omdöme, utan någon som helst kommentar eller rekommendation. Två riksdagsmän avgör varje gång, om uppgifterna som sådana skall få lämnas. Sedan har myndigheten själv att på grundval av de instruktioner som gäller för den avgöra, om vederbörande skall få anställningen eller inte. Om herr Nilsson vill kritisera detta förfarande — vilket man naturligtvis kan göra — vore det bättre om han tog upp till debatt huruvida vi bör ställa speciella krav på medborgarsinne och annat på vissa typer av befattningshavare i nyckelyrken. Vi har emellertid alla varit överens om att vi måste göra det. I dessa sammanhang har säkerhetstjänsten därför ingenting annat att göra än att lämna ut uppgifterna efter denna verkligt hundraprocentiga kontroll från parlamentarikernas sida.
Herr talman! Herr Bohman vidhåller alltså att det räcker att ett 20-tal riksdagsmän är informerade om detta, och han menar att vi andra riksdagsmän kan - lita på herr Bohman och de andra 20. Men hur skall de riksdagsmän som inte är informerade kunna veta att anslaget används på rätt sätt? Vilken garanti finns det för att det används på rätt sätt? Det kan väl inträffa samma olyckor hos oss som för CIA i Amerika, eller står vi utanför varje sådan möjlighet? Borde inte riksdagsmännen kräva litet mer information om ett anslagsyrkande? Sedan kunde jag erinra herr Bohman om att jag en gång framställde en interpellation angående en yngling som ville bli polis men inte fick bli det därför att hans föräldrar var kommunister. Jag talade då med rikspolischefen och landsfogden i Gävleborgs län, och vi gjorde om ansökan. Ynglingen var godkänd för antagning till polisskolan, men hur vi än försökte fick vi aldrig tag på vederbörande förrän överklagningstiden var ute. Man rekommenderade ynglingen att söka till samtliga polisdistrikt, men eftersom han hade förvägrats att bli polis i två distrikt förstod vi att det var ganska meningslöst. Jag har sysslat en del med sådana här fall. Jag vet sålunda att det är oerhört svårt att få något grepp om vad som avgör, om den ene eller andre skall få en tjänst exempelvis inom polisen. Jag känner en sjöman som seglade under hela kriget och som nu sökte en befattning som vakt vid hamnen i Gävle men inte fick bli det. Jag känner en järnvägstjänsteman som har guldmedalj för långvarig och trogen tjänst men som heller inte fått bli vaktman därför att han är kommunist. Ni förnekar att det finns ett åsiktsregister. Bekräftar inte dessa fall att det finns ett åsiktsregister? Man kan ju inte gärna vara godkänd som statstjänsteman i det ena fallet men inte i det andra.

Herr talman! Denna punkt gäller, liksom den som nyss har debatterats, vilka medel som anses böra ställas till polisväsendets förfogande för att det skall kunna fylla sina funktioner. Det är väl inget tvivel om att polisens möjligheter just nu att fylla sina funktioner inte är tillräckliga.

Bilfönstret splittrades. Att döma av tidningsnotisen skedde lyckligtvis ingen annan skada. Vägfriden är det dåligt beställt med. Det är, herr talman, snart 700 år sedan som för första gången fridslagar befästes. Då gällde det hemfrid, kyrkofrid, kvinnofrid och tingsfrid. Alla dessa fridslagar har sin aktualitet fortfarande. Det är tydligt att samhället ännu i denna dag saknar förmåga att upprätthålla fridslagarna. Det konstateras i statsverkspropositionen att brottsligheten alltjämt ökar. En positiv sida finns dock. Det kan nu sägas att under 1966 var ökningen mindre än den har varit tidigare under 1960 talet. Men den mycket negativa sidan finns också med att fortfarande ökar de grövre brotten, våldsbrotten. Framför allt kan man beträffande polisens möjligheter att fylla sina funktioner konstatera att den s.k. uppklaringsprocenten fortfarande sjunker. Den ligger mycket lågt i fråga om tillgreppsbrott.

Det är allvarligt om respekten för lag och rätt på grund av dessa förhållanden suddas ut både hos människor som blir förfördelade genor brottsliga handlingar och hos de män. niskor som begår brottsliga handlingar. För båda parterna är det mycket allvarligt att undersökning i sak icke äger rum, att möjligheterna att klara upp en sak inte finns. Polisens resurser är fortfarande alltför begränsade. Polisens uppgifter blir inte mindre. Den brottsstatistik som jag har antytt med vad jag nyss har sagt tyder på det. Till detta kommer att sådana uppgifter som gäller trafikövervakningen ökar i hög grad. Vi skall också komma ihåg att i år infaller dagen H. Polisen skall genom hela sin verksamhet förebygga brott, och den skall inskrida effektivt mot brottsligheten. Tyvärr är förhållandena mellan polis och allmänhet inte bra. Varpå det beror kan jag inte säga. Jag förmodar att det har många orsaker. Riskerna i polisyrket för skada till liv och lem har ökat. Trots dessa negativa sidor för dem som är verksamma i polistjänst har man nu kunnat konstatera bättre rekryteringsmöjligheter för polisen. Justitieministern konstaterar att det är angeläget, att polisen förfogar över sådana personella och materiella resurser, att den kan ingripa med kraft för att bekämpa och hindra brottslighet så effektivt som möjligt, främja trafiksäkerheten och i övrigt fullgöra sina skyldigheter. Den skall kunna göra det, hoppas han, därför att man nu söker fullfölja, vad man för övrigt redan med gott resultat påbörjat, nämligen en bättre rationalisering av polisverksamheten. Det behövs emellertid enligt hans åsikt flera sådana insatser. Sedan nöjer han sig med att konstatera, att det gäller att fortsätta med rationaliseringar men att utrymmet för personalförstärkningar under nästa budgetår är så be gränsat, att huvudvikten måste läggas vid fortsatt teknisk upprustning.

Jag tror inte att någon av de ärade kammarledamöterna kan hävda någonting annat än att resurserna för polisens verksamhet är otillräckliga, framför allt med tanke på vad vi begär att polisen skall utföra.

Denna förstärkning av polispersonalen täcker i stort sett tidsbortfallet på grund av arbetstidsförkortningen nästa budgetår.» Med andra ord, det blir ingen som helst polisförstärkning enligt detta förslag. I själva verket har nog utskottet varit ganska anspråkslöst. Rikspolisstyrelsen har framhållit att den arbetstidsförkortning som inträder fr.o.m. januari nästa år på ett helt budgetår innebär, omräknad i tjänster, ett bortfall på närmare 400. Det förslag som statsutskottets majoritet har förelagt riksdagen har reservanter från de tre borgerliga partierna inte kunnat acceptera. På grundval av partimotioner från högern och folkpartiet har vi reserverat oss. Dessa reservationer — nr 2 a och 2 b — gäller mom. I och II under punkt 21. Reservanterna begär under mom. I att — utöver vad departementschefen föreslagit i fråga om utökning av antalet tjänster — en ytterligare ökning med 100 polistjänster och 25 biträdestjänster skall möjliggöras genom att medel ställs till förfogande härför.

Vi är inom statsutskottets tredje avdelning underkunniga om att rikspolisstyrelsen i form av rullande redovisningar uppställer långtidsprognoser. Men vad reservanterna nu syftar till är en bestämd treårsplan för att vi skall få ett begrepp om vilka åtgärder som måste vidtagas för att polisväsendet skall uppnå en nöjaktig effektivitet, åtminstone vad det gäller de personella och materiella resurserna. Herr talman! Under punkt 21 ber jag alltså få yrka bifall till reservationerna 2 a och 2 b, båda av herr Kaijser m.fl. För tids vinnande ber jag att redan nu få yrka bifall till reservationen vid punkt 22 — den är nämligen en följdreservation.
Herr talman! Jag kan instämma i vad fröken Ljungberg sagt och skall nöja mig med några korta kommentarer. Under utskottsbehandlingen av denna fråga har det egentligen inte från något håll bestritts, att det föreligger starka skäl för en utökning av antalet tjänster inom polisen. Vi har visserligen, som fröken Ljungberg nyss sade, konstaterat att den totala brottsligheten under år 1966 inte har ökat lika starkt som tidigare under 1960 talet. Det betyder emellertid inte att det inte finns mycket oroande tendenser, t.ex. ökningen av antalet svåra våldsbrott, minskningen av uppklaringsprocenten och det förhållandet att trafikolyckorna visar samma stegringskurva som den grövre brottsligheten. Det finns alltså obestridligen mycket starka skäl för en snabb utbyggnad av polisväsendet. Rikspolisstyrelsen har i årets petita begärt 969 nya tjänster. Departementschefen har föreslagit 197 nya polismanstjänster och ett femtiotal nya biträdestjänster. Det svarar mot ungefär hälften av det bortfall av arbetstid som följer av den beslutade arbetstidsförkortningen. Man har även att ta hänsyn till övertidsarbetet. Under tiden juli 1965—juni 1966 har det nämligen utbetalats ersättning för över 2 miljoner övertidstimmar. Det svarar också mot ett stort antal helårstjänster. Vi har därför föreslagit en utökning med 100 polistjänster och 25 biträdestjänster, som vi nyss hörde. Det innebär en kostnadsökning med 2,8 miljoner i jämförelse med departementschefens förslag. Det är emellertid tydligt att även ett bifall till reservationen innebär en otillräcklig ökning av antalet tjänster inom polisen. Vi har därför ansett att riksdagen i en skrivelse till Kungl. Maj:t bör begära att rikspolisstyrelsen får i uppdrag att uppgöra en treårsplan för en personell upprustning av polisen samt att förslag på grundval av denna plan skall föreläggas nästa års riksdag. Om detta förslag säger nu utskottet att »en sådan planering redovisas i det förslag till långtidsbudget som de anslagsäskande myndigheterna lämnar till respektive departement varje höst och vår och som närmast kan betraktas som en sorts rullande femårsplan». Men det räcker ju inte att planer kommer till stånd, om de inte leder till direkta åtgärder. Motionärerna och reservanterna föreslår att riksdagen skall begära förslag om en upprustning till nästa års riksdag. Det är alltså en direkt beställning vi vill ha, och det förslaget viftar man inte bort genom att hänvisa till att rikspolisstyrelsen nog kommer att göra upp planer. Rikspolisstyrelsen har ju lagt fram en plan för upprustning i år med 969 nya tjänster, och vi vet ju vad den lett till. Man bekämpar inte brottslighet med bara planer. Vi tror visst att rikspolisstyrelsen kommer att göra upp planer, men frågan är hur mycket av dessa planer som kommer att märkas i nästa års statsverksproposition. Utskottet: skriver att det är synnerligen angeläget att polisen har resurser för att med kraft möta den ökade brottsligheten. Det kan väl inte gärna vara utskottets mening att dessa resurser är tillfredsställande efter det beslut som kommer att fattas i dag i riksda gen, vare sig majoritetens förslag eller reservanternas går igenom. Man tycker då att det hade varit naturligt att utskottet kraftigt understrukit behovet av en fortsatt upprustning under de närmaste åren. Men vad man har att komma med är bara en passiv hänvisning till att rikspolisstyrelsen gör upp planer utan att riksdagen begär det. Att man inte vågar sig på ett omedelbart beslut om fler tjänster redan i år är beklagligt. Men att utskottet inte har annat att säga än rena menlösheter beträffande framtiden tycker jag är betänkligt. Jag ber att få yrka bifall till de vid utlåtandet fogade reservationerna 2 a och 2 b.
Herr talman! Det skulle naturligtvis vara frestande att ge sig in på en diskussion med fröken Ljungberg beträffande hennes allmänna bedömning av polisens arbete och förutsättningar. Hon använde därvidlag en formulering som gjorde mig litet fundersam. Jag är på det klara med att det på detta område är mycket svårt att få belägg för att nå gon har rätt eller fel. Jag tänker på hennes påstående att förhållandet mellan allmänheten och polisen inte har blivit bättre utan snarare sämre. För mig var det ett överraskande uttalande. Jag ser, av födsel och ohejdad vana höll jag på att säga, mycket kritiskt på polisen, men jag måste ändå säga att det har skett en omvärdering både av polisens egen syn på sitt arbete och av allmänhetens syn på polisen. Det är klart att man kan dra fram utslag av en negativ inställning; sådana situationer har förekommit här i Stockholm och även på andra orter, t.ex. i min hemstad. Men jag tror inte att det är tecken på en fortgående utveckling, utan det utgör snarare en avvikelse från det normala mönstret. Jag tror att relationen mellan polisen och allmänheten är mycket bättre än vad som framgår av TV och kvällstidningar. Jag är alldeles övertygad om det, även om jag inte kan bevisa det. Jag är på det klara med att dessa funderingar är litet grönköpingsmässiga; det är ju bara vad man tycker. Men jag vill ändå ha anfört detta, sedan jag hört fröken Ljungberg. Hon brukar ju annars vara en skarpsinnig iakttagerska som formulerar meningarna väl. Jag blev mycket bekymrad när hon uttalade sig som hon gjorde. I diskussionen om polisverksamheten har man fastnat i en nära nog formalistisk syn på tjänster. Det har blivit ett renodlat tjänsteoch lönegradstänkande, som inte är fruktsamt. Vi har alla nu större krav på polisen än tidigare. Vi vill ha bättre ordning i samhället och har därför högre anspråk på polisen. Utvecklingen själv tvingar fram det. Vi skall inte heller blunda för att det har hänt mycket inom polisväsendet här i landet. Efter förstatligandet för två år sedan har vi fått en kraftig ökning av de personella resurserna och en ännu kraftigare effektivitetsökning på de administrativa och organisatoriska områdena. Vid de diskussioner om dessa frågor som förts inom tredje avdelningen och vid de informationer vi fått genom besök och överläggningar har vi också kommit till den uppfattningen att effektiviteten nu är en helt annan tack vare förstatligandet. Man skall inte heller bara tala om antalet polismän, utan det är hela effekten som blivit bättre. Den tekniska upprustningen har sålunda varit mycket stark, och där satsas det mycket hårt. Det tror jag också kommer att betyda oerhört mycket för den framtida rekryteringen till poliskåren. Jag har tidigare i denna kammare haft tillfälle att framhålla att få saker är mera ägnade att förbättra rekryteringsläget inom poliskåren och göra polismannens yrke mera attraktivt än ökad mekanisering och en teknisk upprustning inom kåren. Årets förslag innebär också en fördubbling av anslaget för inköp av motorfordon, för att ta ett exempel. Vi fördubblar också utbildningsanslaget, en upprustning som kommer att betyda avsevärt. Nu kan man givetvis säga att så och så många tjänster har rikspolisstyrelsen begärt, men siffran hade blivit mycket högre om vi gått på de lokala myndigheternas äskanden. Ja, där har det skett en nedbantning hela vägen, vilket ju är en vanlig företeelse i sådana här sammanhang. Men vi skall ha klart för oss att statsförvaltningen i år har tillförts totalt 1 500 tjänster. Man har försökt att hålla igen på alla nyanställningar. Och av dessa 1500 har den centrala och 1okala polisen fått omkring 290 tjänster. Det är alltså en mycket stor andel. Jag är inte särskilt snabb i procenträkning, men om jag inte gissar alldeles fel är den andelen omkring 20 procent. Polisens arbete är alltså en gynnad verksamhet — även om det låter en smula dumt att säga så — sett i relation till vad vi i övrigt kostar på oss när det gäller ökningen av statsförvaltningens personal. Nu säger man att vi skall ha en realistisk planering som underlag — och tydligen inte bara en planering, om jag rätt uppfattade herr Gustafssons i Skellefteå funderingar. Man vill också ha ett bindande ställningstagande framåt i tiden, som rikspolisstyrelsen skall svara för. Men rikspolisstyrelsen har i år föreslagit 969 tjänster, och fröken Ljungberg är så oansvarig inför samhällssituationen att hon bara föreslår 376 tjänster. Det är fruktansvärt — för att här använda fröken Ljungbergs egen terminologi. Skillnaden mellan reservanterna och oss är 125 tjänster. Men det skall sättas i relation till de 969 tjänster som rikspolisstyrelsen föreslagit. Ansvarigheten inför de oroligheter som kan möta på gator och torg kan sålunda mätas i tjänster — om vi nu skall fortsätta med det sättet att resonera som ligger bakom reservanternas argumentering. Det skall bli intressant att se herr Gustafssons reaktion inför de kommande beskeden. Det pågår ett regelmässigt utredningsarbete och en »rullande» planering inom rikspolisstyrelsen. Detta tog sig, som herr Gustafsson sade, uttryck i att det blev 969 tjänster. Nu var herr Gustafsson nyfiken på hur propositionen kommer att se ut nästa år efter den planering som dåmera skett. Ja, det kan man fråga sig. Men jag är faktiskt nyfiken på hur motionens siffror kommer att se ut, när man i år har ett så stort hopp som mellan 969 och 376 tjänster. Den menlöshet herr Gustafsson talade om tror jag inte att man skall vara alltför angelägen om att beskylla andra för. Man skall nog vara försiktig med sådana epitet i detta sammanhang. Om man ser siffrorna i relation fill varandra, tror jag att vi kan dela på menlösheten, herr Gustafsson, i vår ork att ge polisen ökade resurser. Polisen har nu fått sådana ökade resurser, och jag tror att vi i stort sett, med hänsyn till våra möjligheter, kan vara nöjda.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

Herr talman! Herr Bergman säger att min bedömning av relationen mellan situationen och polisens möjligheter var egenartad. De siffror jag anförde liksom min bedömning av brottslighetssituationen har jag tagit från statsverkspropositionen. Han påstår att jag har sagt att förhållandet mellan allmänheten och polisen inte blivit bättre. Jag beklagar om jag sade det, och jag skall gärna kontrollera i protokollet. Min avsikt var att säga att förhållandet inte är bra, och det tror jag att herr Bergman kan ge mig rätt i. Jag tillade i varje fall att jag saknade möjligheter att bedöma orsakerna till detta. Därför kan jag inte heller bedöma relationerna bra-bättre. Det är formalistiskt, säger herr Bergman, att bara tala om löner och tjänster. Nej, herr Bergman, vi talar inte om löner och tjänster; vi talar om människor, engagerade i polisiära uppgifter, och sådana människor behövs. Jag vill erinra herr Bergman om vad vi fick veta i avdelningen om försöksverksamhet med speciell trafikövervakning på vissa vägar och den effekt övervakningen hade för att hindra trafikolyckor. Denna verksamhet är gynnad i relation till annan verksamhet, sägs det. Kanske, men avvägningar måste göras. För min del gör jag den avvägningen att om man inte kan upprätthålla allmän ordning, lag och rätt, kommer inte någon verksamhet att kunna upprätthållas.
Herr talman! Jag är mycket glad om jag missuppfattade fröken Ljungberg. Men har hon sagt att det inte var bra, kan det ha givit intrycket att det blivit sämre. Jag beklagar om jag dragit för långtgående slutsatser ur hennes uttalande, och jag är alltså glad om vi är överens på denna punkt. Beträffande människor och tjänster vill jag säga att jag med min formulering tjänster avsåg människor. Men, fröken Ljungberg, det är ju samma sak vi diskuterar. Ni yrkar på mer tjänster, mer människor vid polisen. Departementschefen har föreslagit förbättrad teknisk utrustning. Vi har ett konkret exempel. Fröken Ljungberg minns när vi besökte stockholmspolisen och fick veta att en TV-kamera, som skulle kontrollera trafiken i Stockholm, beräknades inbespara 10—20 man. Om man spar in 10 är det rätt mycket, spar man 20 är det strålande. Detta är ett exempel på att det kan bli en formalistisk syn på polisens möjligheter att arbeta om man stannar vid att betrakta antalet tjänster utan att se på resurserna i deras helhet.
Herr talman! Jag måste fasthålla vid mitt uttalande att utskottets skrivning i fråga om upprustningen i fortsättningen är menlös. Utskottet har tidigare sagt att det är synnerligen angeläget att polisen har resurser för att med kraft möta den ökade brottsligheten. Då tycker man att det borde ha legat nära till hands att utskottet uttalat någon mening om den fortsatta upprustningen av polisen. Utskottet gör emellertid inte detta utan hänvisar endast till att planer nog kommer att utarbetas. Ett uttalande av det slag, som jag anser borde ha gjorts, är inte utan betydelse. Det innebär i varje fall ett visst stöd för en justitieminister vid kommande uppgörelser med finansdepartementet.
Herr talman! Den fråga, som riksdagen har att ta ställning till under denna punkt på andra huvudtiteln, är mycket väsentlig. Det gäller i vilken utsträckning vi bör och kan bygga ut den 1okala polisorganisationen fr.o.m. nästa budgetår. Självfallet kan det råda olika meningar härom. Men en sak får man inte glömma bort när man diskuterar frågan om en förstärkning av den l1okala polisorganisationen: antalet tjänster som poliser eller som biträden är inte ensamt avgörande. De åtgärder som behövs för att förstärka polisväsendet får inte ses isolerade. I statsverkspropositionen föreslår regeringen på punkt efter punkt en rad åtgärder som tillsammantagna innebär en kraftig förstärkning och effektivisering av polisorganisationen. För några minuter sedan har kammaren på regeringens förslag fattat beslut om en väsentlig omläggning av polisutbildningen. Förbättringen av ufbildningen är naturligtvis ett väsentligt led i den effektivisering av polisverksamheten som regeringen successivt genomför. Vi får alltså inte bara räkna antalet nya tjänster när vi skall bedöma de insatser som görs för att stärka polisen i dess kamp mot brottsligheten, utan vi måste också se till de åtgärder som vidtas i övrigt. Och polisutbildningsreformen spelar härvidlag en väsentlig roll; det gäller att utnyttja den arbetskraft, som står till förfogande, så effektivt som möjligt. Därigenom kan eljest nödvändiga personalökningar undvikas. Genom ett intensivt ratioinaliseringsarbete kan samma syfte nås, och det pågår ett sådant intensivt arbete inom olika områden av polisväsendet. Detta arbete är dock delvis av sådan art att det inte ger utslag i arbetskraftsbesparingar omgående utan först på litet längre sikt. Jag tänker på den omläggning av hela registerverksamheten och vissa andra rutiner till databehandling som har redovisats i statsverkspropositionen och som riksdagen i dag har anvisat medel för. Redan nu har effektiviteten härigenom kunnat ökas och arbetskraftsvinster kunnat göras. Men de största vinsterna på området kommer att ske längre fram. Herr Bergman har nyss berättat en del om den kraftiga upprustning som skett när den gäller tekniska hjälpmedel i övrigt. Det skadar kanske inte att jag sammanfattar de åtgärder som härvidlag föreslås i årets statsverskproposition. Det gäller inköp av bilar för enmanspatrullering, inköp av helikoptrar för i första hand trafikövervakning samt medel för en komplettering av radionätet. Vidare talade herr Bergman om TV kamerorna för trafikövervakning i Stockholms stad. Jag kan glädja herr Bergman med att det är den högsta av de av herr Bergman nämnda siffrorna för inbesparing av polispersonal som bör vara gällande. Minst 20 polismän komer att frigöras genom denna TV utrustning. Vi begär även medel för anskaffande av bandspelare och andra maskinella hjälpmedel. Och inte minst viktigt: vi begär ett stort anslag för upprustning av polisens lokaler och för nya lokaler för polisväsendet. Jag skall också något beröra frågan om möjligheterna att anställa personal på de tjänster som riksdagen anvisar. Rekryteringsläget inom polisen är i stort sett gynnsamt och har förbättrats också i storstadsregionerna. Inom stockholmsområdet är personalläget emellertid sådant att möjligheterna att under nästa budgetår uppehålla nya tjänster med utbildad personal är starkt begränsade. Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning färdigutbildad personal från andra delar av landet, där personaltillgången är bättre, är villig att söka tjänster i stockholmsområdet. Med anledning av vad som har sagts i reservationen om planering av upprustningen av polisen vill jag framhålla, att rikspolisstyrelsen för närvarande håller på att samla in de erfarenheter som har vunnits av den nya organisationen och av polisverksamheten över huvud taget efter förstatligandet. Härigenom kommer underlag att skapas för det fortsatta arbetet. Förbättringar kan säkert ske på åtskilliga punkter. Man måste ha klart för sig att polisorganisationen och dess verksamhet alltid måste anpassas efter de krav som samhället ställer. Samhället är föränderligt, och i samma mån måste polisverksamhetens former kunna förändras. Brottsligheten har, som tidigare har nämnts här, visat märkbara tendenser till att bli allt grövre och mera hänsynslös. Användningen av vapen i samband med brott har blivit allt vanligare. Vi har alla de upprörande morden i Handen i friskt minne. Sådana brott kräver kraftfulla och koncentrerade ingripanden av polisen. Det är självfallet att erfarenheterna vid utredningen av Handenmorden och andra brott som har förgreningar över stora delar av landet måste tillvaratas i de fortsatta strävandena att helt anpassa polisorganisationen till de nya krav som i dag ställs på den. Av särskilt intresse är frågan om man med hänsyn till att brotten tenderar att bli svårare och förgrena sig över större delar av landet bör mera inrikta sig på centralt ledda aktioner med deltagande av centraliserad, specialiserad och särskilt utbildad personal. Skall vi kunna komma till rätta med dagens grova, rörliga brottslighet, får inte formella gränser av vad slag de vara må eller formella kompetensfrågor lägga hinder i vägen. Jag hoppas att resultatet av rikspolisstyrelsens uppföljning av erfarenheterna under de gångna åren i väsentliga delar skall föreligga i så god-tid att det kan bedömas och föranleda förslag till nästa års riksdag.

Herr talman! Jag delar helt den uppfattning som statsrådet och chefen för justitiedepartementet ger uttryck åt när han framhåller att detta är en mycket väsentlig fråga. Jag delar också hans uppfattning när han säger att man kan ha olika meningar om vilka resurser som skall ställas till förfogande.

Det är det allvarliga. Det blir alltså inte någon som helst förstärkning på den personella sidan.

Herr talman! Jag gav i mitt förra anförande ett exempel på hur man genom teknisk upprustning kunde friställa personal för andra polisiära uppgifter. Det finns också många andra områden, och jag skall nämna ett. Jag var i går i Borås och såg på det nya polishuset. Polisen i detta distrikt är nu samlad under ett tak. Förut höll den till på sju olika ställen i staden. Den hade dåliga utslitna lokaler. Även en sådan sak innebär en stor personalbesparing och medför även att personal, som eliest fick användas för andra ändamål, nu kan fullgöra polisiära uppgifter.

Herr talman! Låt oss anta att ett våldsamt slagsmål utbryter på en gata i Nynäshamn vid 11-tiden på kvällen! Några personer som observerar detta försöker ingripa, men man lyckas inte lugna ned slagskämparna. Slagsmålet övergår alltmer till allvarlig misshandel. En person rusar då till polisstationen. Den är mörklagd och igenbommad, eftersom den stängdes kl. 8. Vid ingången finns emellertid en telefon och ett plakat som talar om att man vid behov kan ringa till Handens polisstation. Jourhavande polisman i Handen meddelar att den enda patrullerande polisbilen i distriktet just fullgör ett annat uppdrag men att polisbilen skall sändas till Nynäshamn så fort som möjligt. Dock anmärker han att avståndet från Handen till Nynäshamn är fyra mil och att väglaget är dåligt. I bästa fall kan polisbilen ingripa om 45 minuter. Denna episod belyser den bekymmersamma situationen i ett polisdistrikt i Stockholms län. Man förstår att nynäshamnsborna, som tillhör detta polisdistrikt, är mycket besvikna på den nya polisorganisationen. Om herr Bergman tog kontakt med sina partivänner i Nynäshamn skulle han därefter uttala sig mindre positivt om den nya organisationen. Sex kommuner ingår i polisdistriktet. Befolkningen omfattar nära 70 000 invånare, och befolkningsökningen per år i detta område är en av de allra största i landet. Representanter för en av de mest expanderande kommunerna, Tyresö, uppvaktade, som vi kunde läsa i tidningarna, förra veckan justitieministern och framförde bl.a. att de nuvarande förhållandena av kommunmedlemmarna uppfattades som direkt utmanande. I ett annat polisdistrikt, Märsta, är personalsituationen ytterligt prekär. När den nya polisorganisationen trädde i kraft den 1 januari 1965, miste man 13 man. Inte förrän den 1 juli 1966 rättades detta misstag till, men bara till hälften; man fick sju man. Fortfarande arbetar distriktet med sex man för litet i jämförelse med personalläget före januari 1965. Nattbevakningen är dålig på grund av underbemanningen, och detta är särskilt otillfredsställande, då Arlanda storflygplats ligger inom detta distrikt. Därtill kommer att irritationen stiger — vilket i sin tur medför en ökning av vakanserna — bland annat på grund av det numera riksbekanta och märkliga förhållandet att posttjänstemän och tulltjänstemän på Arlanda har lön enligt ortsgrupp V, medan polistjänstemän arbetar jämsides med lön enligt ortsgrupp III. Undra sedan på att vantrivsel uppstår! I den motion som undertecknats av herr Höbinette i första kammaren och av herrar Fridolfsson i Stockholm, Nordgren, Oskarson, Åkerlind och mig i andra kammaren hemställes om en översyn av polisdistriktsindelningen. I motionen belyses den mycket allvarliga polissituationen med exempel från Norrtälje polisdistrikt. Detta distrikt omfattar en areal som är nära hälften så stor som hela Stockholms läns. Avstånden är mycket stora — mellan exempelvis Norrtälje och Östhammar är det nio mil. Härtill kommer skärgårdsområdet, där ett enkelt tjänsteuppdrag kan ta en hel dag i anspråk. Den bofasta befolkningen är 47 000 personer. även om detta befolkningstal kan synas relativt litet bör man observera att varje weekend och långhelg ökar befolkningstalet avsevärt. Det stora skärgårdsområdet och närheten till Storstockholm och Uppsala har medfört en ständigt ökande fritidsbebyggelse. Man beräknar att distriktet under sommaren får ett befolkningstillskott på över 100 000 personer. Inom distriktet finns dessutom fyra färjelägen för utlandstrafik. Under 1966 medföljde, trots hamnarbetarstrejken på den finska sidan, nära 700 000 personer och drygt 100000 motorfordon dessa färjor. Jag skall inte ge en fullständig redogörelse för förhållandena inom detta polisdistrikt. Den finns i motionen och bygger i sin tur på en nyligen avgiven och alarmerande skrift från distriktets polismästare. Jag vill understryka att för varje dag som går ökar det antal människor inom detta område som oroas över brottsutvecklingen och den otillfredsställande fungerande polisorganisationen. Detta gäller alltså inte bara den bofasta befolkningen utan i lika hög grad det stora antal människor som här tillbringar sin fritid. Förmodligen kommer utskottets talesman att påpeka för mig — antingen här i talarstolen eller efteråt — att alla de människor som kräver snabba och resoluta åtgärder bör veta att utskottet har uttalat sig positivt om en översyn av polisdistriktsindelningen. Jag har också med tillfredsställelse konstaterat att utskottets skrivning är positiv. Men med hänsyn till den nästan katastrofala situationen är skrivningen inte tillräckligt positiv. I utlåtandet hänvisas till den förestående sammanläggningen mellan Stockholms stad och Stockholms län. Men berör denna sammanläggning Nynäshamn? Berör den Märsta polisdistrikt eller Norrtälje polisdistrikt? När kan för övrigt denna sammanläggning påverka polisdistriktsindelningen inom regionen? Den 1 juli 1968 eller den 1 januari 19692? Nej, om inte utskottet har insett situationens allvar måste man hoppas att justitieminisitern ingriper. Justitieministerns behandling av hela denna fråga i statsverkspropositionen ger emellertid inte anledning till optimism. I andra sammanhang har justitieministern dock visat sig vara lyhörd för en växande opinion. Kanske kan en växande opinion även i denna fråga inspirera till handlingskraft. Statsrådet sade för en stund sedan att vi inte bara får se till antalet tjänster utan att vi även bör notera andra åtgärder som påverkar verksamheten i rätt riktning. Detta vill jag gärna instämma i. En av dessa åtgärder gäller polisdistriktsindelningen.

Herr talman! Jag kan i huvudsak eller helt och hållet instämma i vad de båda reservanterna — jag tänker på fröken Ljungberg och herr Henning Gustafsson — har anfört i debatten, men jag vill ändock försöka tillföra debatten några ytterligare synpunkter. Egentligen är det väl två trippelmord inom en relativt kort tidrymd som har skakat om den svenska nationen och dock något förbättrat förståelsen för behovet av en förstärkt polismakt. Jag tycker emellertid inte att förståelsen ens nu är tillräckligt stor — i varje fall fick jag inte det intrycket, då jag lyssnade på anförandet av utskottsmajoritetens talesman. Den ena mordaffärens offer fann man i slutet av förra året bland den undre världens människor eller bland sådana som mera aningslöst tagit kontakt med denna brutala värld. Jag tillät mig beröra den affären i ett inlägg i höstens remissdebatt, som omedelbart följdes av en relativt livlig offentlig debatt bland annat i dagspressen; men sedan, herr talman, svalnade intresset tämligen snart. Besök i trakten av Brunnsgatan här i Stockholm nyligen visar att förhållandena där tycks vara tämligen oförändrade med ungefär samma inslag av narkotikamissbrukare och andra djupt olyckliga människor, förhållanden där snart sagt allt tycks kunna hända. Jag tycker det är rätt betecknande för polisens bristande personalresurser i Stockholm att man för att medverka till att bryta det terrorvälde som tycks råda i denna del av den undre världen i de gamla rivningshusen och till skydd för den laglydiga befolkningen i dessa hus ansett sig böra tillsätta kommunala befattningshavare, låt vara bara en handfull. Man har alltså nödgats att så att säga dryga ut den statliga skyddskår, som polisen ju är, med kommunala tjänstemän som har till uppgift bland annat att freda vanligt aktningsvärt folk, ofta gamla, från trakasserier och t.o.m. inbrott i och i närheten av de utdömda rivningsfastigheterna. Men att upprätthålla ordning och säkerhet är ju en primär uppgift för polisen, d.v.s. för staten, särskilt otvetydig efter polisens förstatligande.

I detta otillfredsställande förhållande kan en mer eller mindre laglös medborgargrupp spekulera, med resultat att vi som aldrig tidigare sett brottslingsligor bildas med en omfattande kriminell belastning i fråga om både kvantiteten brott och längden av den tidsperiod under vilken brotten begåtts, innan dessa ligor upptäckts — ibland av en ren slump. Upptäcktsrisken vid brottslighet tenderar för övrigt, såsom har påpekats här i debatten, att bara ytterligare minska. Det borde ju vara tvärtom när vi nu rätt länge kunnat iaktta denna riskabla utveckling och borde kunnat vidta tillräckliga motåtgärder. Det andra trippelmordet som väckt opinionen — om det varit tillräckligt eller inte kan jag just nu lämna därhän, då mordet så nyligen inträffat — var av ett helt annat slag vad gäller både de ohyggliga omständigheterna och de offer detta svåra brott krävde. Alla tre offren var i tjänst för att fullgöra skyddsvakt till förmån för oss alla andra. De offrade sina liv i den uppgiften. Det är på sin plats att här ge uttryck för tacksamhet mot dessa tre, som alltså givit sitt yttersta för att upprätthålla ordning och säkerhet, men också mot polisen som sådan för alla framgångsrika motåtgärder som; den trots personalbristen vidtagit, särskilt efter Handenmorden. I samband med polisens förstatligande satsade vi tämligen stort på en teknisk upprustning av polisen, Så småningom visade det sig emellertid, mot vad man i omläggningsögonblicket föreställde sig, att även en personell upprustning var nödvändig. Såsom jag påpekade i en debatt här i kammaren med inrikesminister Johansson måste ju de tekniska hjälpmedlen, såsom bilar, båtar, teleteknisk materiel och sedermera även helikoptrar, skötas av en tillräcklig personal — en visst inte originell men likväl, såsom erfarenheten visat, icke tillräckligt beaktad synpunkt. Jag vill gärna instämma i vad fröken Ljungberg och herr Wennerfors sade om att det inte är möjligt att göra en upprustning bara med tekniska hjälpmedel. Det menar givetvis inte heller justitieministern och regeringen, men vi anser att det inte har företagits en tillräcklig upprustning på den personella sidan parallellt med den materiella upprustningen. De båda typerna av åtgärder måste gå hand i hand och ses i stort, såsom justitieministern alldeles riktigt framhöll i sitt första inlägg i debatten.

Herr Bergman sade i sitt första inlägg att man totalt har att fördela 1500 tjänster inom hela statsförvaltningen och att det inte är möjligt att avdela fler till polisen än som föreslagits om man skall ta hänsyn till även andra behov inom statsförvaltningen. Jag kan emellertid inte begripa att antalet 1500 skulle vara en sakrosankt siffra. Detta är väl regeringens bedömning. Vi på vår sida kan inte böja oss för argumentet att det skulle vara omöjligt att gå utöver 1500 tjänster. I år föreslås vissa ytterligare personalförstärkningar, men fortfarande betydligt mindre än vad rikspolisstyrelsen har begärt. Såsom justitieministern nyss framhöll satsar man i år främst på personalutbildning. Det är i och för sig ett mycket välkommet och länge väntat bidrag till polisens effektivisering, men en ökad personaltillgång är alltjämt efter vår mening en central fråga om man önskar åstadkomma en effektivisering. Det djupt tragiska Handenfallet tycker jag här ger en ytterst värdefull belysning. Genom det sällsynt kraftiga polispådraget, då av naturliga skäl inga arbetstidsregler längre tycks ha iakttagits, kom en omfattande brottslighet i dagen. En viss dag — den 22 februari i år — satt sju medlemmar av den sedan 1965 verksamma s.k. nattvaktsligan häktade, och ytterligare två skulle häktas. Härutöver fanns 15 personer av denna liga, som var anhållna. Av Bollmoraligan var samtidigt 14 personer häktade och 21 personer hade åtal att vänta. I allt rörde det sig alltså vid denna tidpunkt om ett 60-tal personer som hade avslöjats såsom lagöverträdare i sammanhang med Handenmorden. Såvitt jag kan förstå är detta resultat en följd av den starka personalinsatsen, men det är klart att man inte kan bortse från de tekniska resurserna i detta sammanhang. Detta åskådningsexempel med dess ohyggliga bakgrund visar att det går att avslöja brottslighet i åtminstone väsentligt större omfattning än nu, om man har stor tillgång på personal. Slutsatsen härav har dragits av rikspolisstyrelsens chef som med allt fog säger att sådana koncentrerade personalinsatser punktvis skall prövas i fortsätt ningen, och jag tror att justitieministern också rekommenderade det arbetssättet. Det är bara rätt och riktigt att den formen av polisiär taktik, som man med ett gammalt uttryck väl helt enkelt kan kalla polisrazzia, prövas i kanske större och mera utvecklad stil än hittills som ett mera ordinärt inslag i verksamheten. Men, herr talman, hur går det för de delar av landet där polisverksamheten under tiden för en sådan koncentrerad insats på visst håll på grund av personalbristen med nödvändighet måste tunnas ut? Detta arbetssätt är betingat av ett personellt nödläge, i varje fall för närvarande, och en sådan ordning kan väl av principiella skäl i varje fall inte godtas på längre sikt, även om metoden med starkt koncentrerade insatser då och då inte bör lämnas oprövad ens vid ökade personalresurser. Tar man dessutom hänsyn till det omfattande övertidsarbete, som detta slags verksamhet medför, ett förhållande som tidigare många gånger påtalats och som inte häves genom den i statsverkspropositionen föreslagna personalförstärkningen och som det vore anledning att granska mera ingående ur arbetarskyddssynpunkt, träder personalbristen fram med än större skärpa. Vi har från vårt håll i år föreslagit — vi gjorde det även förra året — att rikspolisstyrelsen skall få i uppdrag att göra upp en treårsplan för polisens upprustning personellt. Jag vill gärna tillfoga — det framgår inte riktigt tydligt av motionen — att jag förutsätter att övriga frågor som aktualiseras genom en sådan förstärkningsplan, t.ex. rekryteringsfrågan, lokalresurserna och den tekniska utrustningen, som alltså skall gå hand i hand med personalupprustningen, självfallet också måste behandlas, när man gör upp en sådan plan. Som jag tidigare påpekat i denna kammare, har man gjort någonting liknande vid allvarlig personalbrist inom andra områden. Jag tänker t.ex. på taxeringsväsendet och kriminalvårdens frivårdssektor. Man har också senare förverkligat de särskilda förstärkningsplaner som man har gjort upp för dessa områden. Det är här inte fråga om långsiktsplanering t.ex. på fem år. En sådan finns ju för polisen, fastän några detaljer i varje fall inte har redovisats för riksdagen. Det gäller här i stället ett relativt kortsiktigt och väl övervägt upprustningsprogram betingat av ett extraordinärt personalläge för polisen. Jag hänvisar till motionerna I: 206 och II: 265. Det är för övrigt en väsentlig skillnad mellan en femårsplanering av tämligen allmän art och en noga genomarbetad upprustningsplan avseende en treårsperiod. Den genomgång av erfarenheterna av polisens förstatligande alltifrån den tidpunkt då detta skedde och fram till nu, som enligt vad justitieministern meddelade kammaren nu försiggår inom rikspolisstyrelsen, är självfallet ytterst värdefull. Den kan ju bilda en god grund, då man gör upp den treårsplan som vi har begärt.

Herr talman! »Farväl till en dödad kollega», »Polis misshandlades. Vittnen ingrep ej», »Två obeväpnade poliser övermannade Olofsson. En skjuten i axeln.», »Olofsson sökte döda poliserna.

Furuvik — Nyköping — Handen.

Kort efter Handen-dramat uppträdde här i Stockholm en man med ett plakat på vilket det stod »Skjut flera poliser». Som förklaring till polisen sa han, att det var ett skämt. Somliga har en underlig sorts humor. Hur är det i dag med vår poliskårs möjligheter att fullgöra sina många gånger mycket svåra uppgifter? Vi har andra rubriker som ger oss besked: »Utökad polisstyrka krävs i Stockholm» »Rikspolisstyrelsen behöver 200 miljoner mer nästa år.» Vad gör justitieministern? När jag den 9 mars 1966 talade om låt-gå-systemet svarade justitieministern att detta inte gällde efter den 1 januari 1965, tidpunkten för polisens förstatligande. Hur har det blivit? Situationen är inte bättre i dag, brottsligheten fortsätter att öka. Därtill kommer, som vi hört gång på gång och som tål att understrykas på nytt, att vi nu har en grövre och råare karaktär på brottsligheten, och brotten är ofta mer svårutredda. Här i Stockholm hade vi år 1965 67 746 brott enbart mot brottsbalken vilka kommit till polisens kännedom. Motsvarande siffra för år 1966 är 70 374 brott — alltså en ökning med 2 628. Vi har ändå att räkna med ett mörkertal, som ger oss anledning att förmoda att antalet begångna brott är betydligt högre. Som exempel härpå kan nämnas antalet tillgrepp ur bilar. År 1965 — och det gäller bara Stockholm — var antalet : anmälda tillgrepp 15044 medan motsvarande siffra år 1966 var 13 682. Anledningen till nedgången av antalet anmälda brott av detta slag har uppenbarligen varit, att det införts en självrisk på 100 kronor för stölder av detta slag. Dessutom är det väl alldeles klart, att människor i allt större utsträckning underlåter att anmäla brott, för vilka ingen försäkring finns, ju mer det går in i det allmänna medvetandet att det många gånger är till mer besvär än glädje att anmäla brott. Poliskåren är alltför liten för att hinna utreda brotten inom rimlig tid. Och skulle brotten bli uppklarade, hur går det då med skadeståndet? Ofta har gärningsmannen inga pengar att betala med, och har han det vill han gärna behålla dem för egen del. Nej, antalet brott är större än vad siffrorna visar, och det synes särskilt gälla år 1966. På 1950-talet var antalet mord i Stockholm 10 å 11 per år. 1965 hade vi 18 mord här i Stockholm och 1966 var antalet 22. 1964 hade vi ett försök till postoch bankrån. 1965 hade vi 4 fullbordade sådana brott. 1966 var antalet postoch bankrån 15, och i 13 av dessa fall hotade gärningsmannen med vapen. Hur har det varit med övertiden? Bara inom mordkommissionen i Stockholm, som består av cirka 25 man, hade vi under år 1965 inte mindre än 3 810 betalda övertidstimmar, och under år 1966 var antalet 5 097. Därtill kommer mellan 1000 och 2000 obetalda övertidstimmar per år. Vad blir resultatet? Jo, en nedslitning av personalen med ännu sämre möjligheter för denna att fullgöra: sina arbetsuppgifter som följd. Ändå sä ger justitieministern i dag ungefär så här: Det gäller att använda den till buds stående personalen så effektivt som möjligt. Den är redan använd mer än effektivt. På flera håll står man på gränsen till sammanbrott. Detta kan vi inte tolerera. Vi måste vara rädda om en så oerhört viktig kår. Hur är det med poliskårens egen beväpning? Ett stort antal av de poliser som borde ha tjänstevapen har det inte — det finns inte vapen tillräckligt. Dessutom saknar många som har tjänstevapen hölster att ha vapnen i — det finns inte tillräckligt många. Det betyder att polismannen måste ha sitt tjänstevapen i fickan, helst inlindat i plast för att byxfickan inte skall gå sönder. Vem hinner först: gangstern eller polisen? Därtill kommer att polisens faktiska möjligheter att skydda sig genom att använda vapen kraftigt beskurits. Man frågar sig: Är förslaget om den uteblivna förstärkningen — i själva verket försvagningen av polisen — en ekonomisk eller politisk fråga?

Jag vill inte undanhålla kammarens ledamöter en liten dikt, som den 17 februari stod att läsa i Svensk Veckotidning — jag tänker läsa en dikt om året. Dikten heter: satt och smidde planer i lånad bil på vägen till ett mord, han kände efter, att han bar pistol. Då dök polisen upp med sina bilar och ville se anade en fälla och sköt dem alla för att själv gå fri. straff för denna gärning är inte lätt för samhället i dag, han kunde ta det som om vi vill hämnas, vår lille brottsling mår av sånt ej bra. Det enda sättet att behandla saken är givetvis att vara radikal och ge vår brottsling och själva underkasta oss förvar. Jag vill allvarligt vädja till kammaren att inte någon ledamot låter partipiskan hindra honom eller henne från att låta kåren få dessa fattiga hundra tjänster till. Det blir ändå, som vi har hört, sammanlagt inte mer än vad som motsvarar bortfallet genom arbetstidsförkortningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna a och b vid punkten 21.